Herr talman! Den 28 september 1994 förliste passagerarfartyget Estonia under färd mellan Tallinn och Stockholm. Estoniakatastrofen är den största civila olyckan i vår del av världen på mycket lång tid, och den är en av historiens allvarligaste fartygsolyckor. Det snabba händelseförloppet, hårt väder, mörker och kyla gjorde att flertalet ombord aldrig kunde lämna fartyget och att antalet överlevande blev lågt. Estonia inte skall bärgas och att åtgärder för att ta upp de omkomna inte skall vidtas. Detta beslut var önskat av en del av de anhöriga till Estonias offer men orsakade samtidigt ytterligare sorg hos andra. Regeringens beslut fattades efter noggranna men svåra överväganden och var i förväg förankrat hos samtliga riksdagspartier. Jag är övertygad om att riksdagens ledamöter med mig önskar att vi skulle kunna lindra den plåga som härrör ur de överlevandes minnen och den sorg de efterlevande drabbats av. Vad vi kan göra är emellertid endast att fatta de beslut som krävs för att säkerställa att gravfriden över den plats där Estonia förliste skyddas. Estland och Finland har överenskommelse träffats bl.a. om att vraket efter Estonia och ett visst anslutande område i Östersjön skall betraktas som ett sista vilorum för dem som omkom vid katastrofen och som sådant tillägnas tillbörlig respekt. Verksamhet som stör offrens sista vilorum skall kriminaliseras. Justitieutskottet har uttalat att detta skulle vara önskvärt, och från regeringens sida har utlovats att man skall verka för att berörda stater ansluter sig till överenskommelsen. Utöver förslaget att godkänna den ingångna överenskommelsen föreslår justitieutskottet att riksdagen antar förslag till lag om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia. Detta lagförslag innebär bl.a. att dykning och annan undervattensverksamhet förbjuds i vraket och inom ett anslutande område i Östersjön. Den som bryter mot förbudet skall kunna dömas till böter eller fängelse i högst två år. I den motion som jag tidigare nämnde föreslås åtgärder som skall försvåra dykning samt efterfrågas informationsinsatser.

Herr talman! Som talesman för ett enigt justitieutskott vill jag avsluta med att yrka bifall till justitieutskottets hemställan i betänkande 23.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 21 Propositionen innebär i korthet att nuvarande person och belastningsregister, förkortat PBR, skall ersättas med ett belastningsregister som även skall inkludera körkortsregistrets nuvarande belastningsdel. Vidare skall det inrättas ett misstankeregister med uppgifter om den som är skäligen misstänkt för brott enligt den s.k. personbladsrutinen. Herr talman! Vi moderater instämmer i stort sett med de flesta förslag till riktlinjer som regeringen presenterat. I två avseenden har vi dock en avvikande uppfattning. Många av dagens viktiga frågor är internationella och kräver samarbete för att kunna lösas på ett effektivt sätt. Vårt medlemskap i EU ger oss ökade möjligheter att gemensamt ta tag i och lösa dessa frågor. En av dessa gemensamma frågor är brottsligheten. En stor del av brottsligheten i de europeiska länderna har internationell bakgrund eller internationella förgreningar. Tydligast gäller detta kanske narkotikabrotten. I propositionen saknar vi moderater förslag om hur de nya brottsregistren förhåller sig till de dataregister och informationssystem som håller på att byggas upp inom Europol och Schengen. Vårt EU medlemskap aktualiserar frågan om hur våra nationella register kan komma att förhålla sig till övriga medlemsländers register. Vi anser det angeläget att regeringen redovisar sin syn på registerfrågan även utifrån ett EU-perspektiv. Vi anser därför att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen och redovisa sin syn på det aktuella registerfrågorna mot bakgrund av att Sverige nu är medlem i EU. Herr talman! Vår andra invändning gäller misstankeregistret. I detta register införs uppgifter om bl.a. den som har fyllt 15 år och är skäligen misstänkt för brott. Vi anser att även de som är under 15 år bör registreras i de fall det är utrett och fastställt att den unge begått ett brott. För oss moderater är kampen mot brottsligheten ett prioriterat område. Extra viktigt är det att förhindra att unga människor kommer in i ett brottsligt beteende. Det första brottet begås ofta redan i 10-12-årsåldern. För att hindra unga från att komma in på en brottslig bana måste det brottsförebyggande arbetet med kraft inrikta sig på åtgärder mot barnen redan före eller i de tidiga tonåren. Familjens och skolans ansvar är grundläggande. Men även polisens insatser, särskilt närpolisen, har avgörande betydelse. Därför är de aviserade neddragningarna på polisen särskilt oroväckande och allvarliga. Herr talman! Med dagens system går det inte att uttala sig om hur stor del av brottsligheten som begås av minderåriga. Gjorda uppskattningar tyder på att 15 år. För att kunna sätt in effektiva åtgärder mot brottsligheten bland unga krävs kunskaper om ungdomsbrottslighetens omfattning och karaktär. Kunskapen om ett problem är startpunkten för lösningen av problemet. Vi hjälper inte de unga genom att sticka huvudet i sanden och inte se verkligheten som den är. Genom att inte registrera barn under 15 år som begår brott börjar man så att säga på noll den dag barnet fyller 15. I andra sammanhang, t.ex. vid stadieövergångar i skolan, anses det vara av stort värde att känna till bakgrunden, för att kunna ge bästa och effektivaste stöd och hjälp till var och en. Samma sak gäller naturligtvis inom detta område. För att kunna vidta rätt åtgärder är det viktigt att känna till vad som har hänt innan 15-årsdagen. Herr talman! Jag ställer mig naturligtvis bakom båda våra reservationer - nr 2 och 3 - men för att spara tid här i kammaren yrkar jag bifall endast till reservation nr 3. I övriga moment ställer vi oss bakom utskottsmajoritetens hemställan.

Herr talman! Centern har återkommande begärt mera forskning om våld mot kvinnor och barn. Under den senaste tioårsperioden har det i Sverige bedrivits en omfattande forskning om våldsbrottslighet utanför familjen. När det gäller våld och hot om våld mot kvinnor i nära relationer är forskningen inte lika omfattande. Det är därför angeläget att en ökad kunskapsunderbyggnad sker vad gäller omfattningen och orsakerna till kvinnovåldet. Bl.a. behöver orsakerna till det höga mörkertalet, samband mellan olika sociala faktorer, skador och kostnader, varningssignaler, överlevnadsstrategier och hur våldet påverkar deras barn utredas. Det gäller även frågan om en eventuell koppling mellan pornografi och vålds och sexualbrott mot kvinnor. En ökad forskning krävs därför på området. I det sammanhanget är det viktigt att det i rättsstatistikens redovisningssystem framgår vilken relation som råder mellan gärningsman och offer. För misshandelsbrott går det visserligen att utläsa om offer och gärningsman är bekanta, men inte om de har en närmare relation. I statistiken saknas det också uppgifter om kön när det gäller t.ex. sexualbrott och olaga hot. För att få ett bättre underlag för framtida och jämförande studier bör en preciserad redovisning av relationerna mellan offer och gärningsman ske i rättsstatistiken vad gäller våld och hot om våld mot kvinnor i nära relationer. Likaså bör statistiken alltid redovisa kön. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation nr 4. Jag delar uppfattningen i det särskilda yttrandet av Görel Thurdin angående registrering av minderåriga lagöverträdare. Det är nödvändigt att få kännedom om vilken typ av brott som begås av de unga. Det finns anledning att uttrycka oro över dagens ungdomsbrottslighet. Det framhöll också Ungdomskommittén som hade att göra en översyn av det allmännas insatser vid brott som begås av unga. Mellan åren 1990 och 1993 arbetade utredningen med samhällets reaktioner mot straffmyndiga ungdomar. Förklaringar till varför ungdomar under 15 år begår brott och vilka insatser som krävs från samhällets sida för dessa ingick inte i uppdraget. Det ledde till att utredningen enhälligt framhöll att det vore önskvärt med en ny utredning för denna kategori ungdomar. Vi vet att det finns en betydande barnbrottslighet. Den genomsnittligt mest brottsaktiva åldern ligger runt 15 år. Det första brottet begås ofta redan i 10 årsåldern, som också sades av föregående talare. Att bryta mot lagen någon gång i ungdomen är inte ovanligt. De allra flesta ungdomar fortsätter emellertid inte med brottslig verksamhet. Men för de ungdomar som riskerar att fortsätta begå brott är det mycket viktigt att samhället försöker bryta en begynnande brottskurva. För att samhället skall kunna sätta in rätt insatser krävs att vi har tillräckliga kunskaper om orsakerna till ungdomsbrott. Därför krävs det att vi vet effekterna av olika insatser och reaktioner från samhällets sida. Så är inte fallet i dag. Därför behövs en utredning som bör koncentrera sig på de bakomliggande orsakerna till brott som begås av unga. Utskottet har tidigare vid flera tillfällen understrukit att det skulle vara av stort värde att ha tillgång till sådana statistiska uppgifter.

Herr talman! Den här propositionen handlar om riktlinjer för uppbyggandet av en ny registerstruktur. Det är många frågor som berörs i den här propositionen, t.ex. vilka uppgifter som skall registreras i misstankeregistret och i vilken omfattning dessa uppgifter skall användas, hur myndigheter eller enskilda skall kunna gå in i dessa register och ta del av upplysningarna. Det är saker som berörs på ett mycket ytligt sätt i propositionen, och det är mycket oklart. Den här propositionen innehåller ju inga lagförändringar eller lagförslag utan det handlar om riktlinjer. Samtidigt finns det en utredare som skall se över hela det här området och som också kommer att lägga fram lagförslag. Vi i Vänsterpartiet anser att dessa förslag till riktlinjer är alldeles för otydliga. De tar inte med alla juridiska aspekter. Vi anser att man inte skall anta dessa riktlinjer utan vänta tills utredaren kommer med ett samlat förslag. Detta är oerhört viktiga frågor som gäller medborgarnas rättssäkerhet. Vilken typ av registrering av våra medborgare skall vi ha? Därför att det oerhört viktigt att man har ett ordentligt underlag där man har vägt in alla aspekter. Det skall också påpekas att Advokatsamfundet pekade på just dessa brister i sitt remissyttrande. Detta är en stor brist ur rättssäkerhetssynpunkt och att man behöver behandla detta i ett sammanhang. Därför har vi i Vänsterpartiet reserverat oss och skrivit en motion där vi anser att man bör avslå dessa riktlinjer. Vi anser att man skall återkomma när utredaren har lagt fram ett samlat förslag som ger en heltäckande bild. Vi är inte emot att man gör en ny och bättre uppbyggnad av registreringsstrukturen, men vi tycker att detta inte är tillräckligt.

Herr talman! Dessa riktlinjer är mycket viktiga för det kommande lagförslaget. Miljöpartiet har synpunkter på riktlinjerna. Vi har inga synpunkter på att man inrättar ett rent belastningsregister. Det kan väl vara bra att renodla detta eftersom detta register baseras på domslut. Innan uppgifterna kommer dit har de behandlats av vårt rättssamhälle. Vi tycker också att det är bra att körkortsregistrets belastningsdel ingår i registret. Men det är helt annorlunda beslut som skall antecknas i det här misstankeregistret. Enligt 6 § i polisregisterkungörelsen får man lägga in uppgifter om dem som är misstänkta för brott om det har särskild betydelse för brottsspaning. Man har personblad och olika register med misstankar. Men polisregisterförfattningen är inte skriven med utgångspunkt att detta skall ADB-föras. Det är skillnaden. Nu läggs allting in på data. Uppgifterna som finns i belastningsregistret kan ju användas av andra myndigheter, t.ex. när det gäller olika tillståndsärenden, i domstolar och av åklagare i brottmål. Och nu är det tänkt att samma förfarande skall kunna ske med misstankeregistret. Miljöpartiet tycker inte att dessa uppgifter inte är tillräckligt utredda för att kunna ges ut i samma omfattning. Det här registret kräver en helt annan försiktighet och behandling. Riktigheten och tillförlitligheten är inte lika stor. Uppgifterna grundar sig kanske inte alltid på fakta. Det är lätt att det hamnar uppgifter där som grundar sig på omdömen, personliga värderingar eller obekräftade uppgifter eftersom åtal inte har väckts. Det finns alltså två punkter som är mycket diskutabla. Vi vill att utredaren skall titta på dem. Det gäller utlämnande av uppgifter från misstankeregistret och vem som skall ansvara för bedömningen av om skälig misstanke föreligger. Räcker det med att en person gör detta, eller är det flera som skall göra det? Miljöpartiet tycker också att det finns en risk med sådana här register. Målet är ju också att fullfölja konventionerna i EU om ett europeiskt informationssystem, EIS, och en europeisk polisbyrå, Europol. Dessa förutsätter att det byggs upp ett informationssystem. I och med att detta förs in på data kan det lätt läggas till uppgifter. Man kanske vill ha uppgifter för framtida bruk osv. En utökning kan befaras. Ett av argumenten för att delta i EU-gemenskapen var ju den fria rörligheten för människor. Men det sades inte att det kanske innebär att vi får register på människor som polisen skall har riktig koll på. Den andra sidan är att polisen behöver ett arbetsregister. Det förstår vi också. Men det skall behandlas på ett mycket varligare sätt och med begränsad uppgiftsutlämning. Rikspolisstyrelsen driver dessa tankar hårt. Ur dess synpunkt är det bra med ett register och övervakningskameror, osv. Men det är inte säkert att vi vill ha ett sådant samhälle och har en sådan vision. Nu finns det redan underrättelseregister. År 1993 gavs finanspolisen tillstånd att registrera människor som är misstänkta för penningtvätt, osv. Det är kanske så vi skall ha det, inte att det är fråga om brott av allmän karaktär, utan att vissa brott av större dignitet skall kunna registreras. Vi i Miljöpartiet tycker att det är vaga formuleringar och vill ha en skärpning. Jag yrkar bifall till reservation 1. Sedan gäller det rättsstatistik för kvinnor. Miljöpartiet yrkar också bifall till reservation 4. Det är väldigt viktigt att vi kan utläsa kön på offer och gärningsman och relationer när det gäller sexualbrott och annat våld som begåtts mot kvinnor. Statistiken över misshandeln visar höga tal, men vi vill veta litet mer för att man skall kunna agera och försöka förhindra denna form av brott och kränkningar mot kvinnor.

Herr talman! I Samband med polisväsendets förstatligande år 1965 överfördes ansvaret för de centrala polisregistren till den då nyinrättade Rikspolisstyrelsen. I detta sammanhang tillkom också lagen om polisregister, som fortfarande reglerar polisens registerföring. Vid sidan om polisregistret utvecklades också en central straffregistrering. Med brottsbalkens tillkomst fick straffregistreringen en ny reglering genom lagen om allmänt kriminalregister. Kriminalvårdsstyrelsen till Rikspolisstyrelsen. Skälet var att minska den dubbelregistrering som då förekom och de kostnader som hängde samman därmed. I Uppgifter om den person som är misstänkt för brott får endast tas in i polisregistret om det är av särskild betydelse för brottspaning. De enda uppgifter om misstankar som får föras in i person och belastningsregistret är uppgifter enligt den s.k. personbladsrutinen, som bl.a. omfattar den som är skäligen misstänkt för brott. Övriga uppgifter om misstankar registreras i andra typer av polisregister. Inom polisen används uppgifterna i person och belastningsregistret såväl vid spaning och brottsutredning som vid ordnings och trafikpolisverksamhet. Uppgifterna används också som underlag i bl.a. körkortsärenden. Uppgifter ur person och belastningsregistret får under vissa förutsättningar användas också av andra myndigheter, företag och enskilda, t.ex. för personalkontroll och i olika tillståndsärenden. Hos domstolar och åklagare används uppgifterna för handläggningen av brottmål. Körkortsregistret innehåller tre slag av uppgifter, nämligen identitetsuppgifter, körkortsuppgifter och belastninguppgifter. Detta register förs till sin huvuddel av Vägverket. Registrets belastningsdel förs dock av Rikspolisstyrelsen. Herr talman! I detta betänkande föreslås att riksdagen skall godkänna föreslagna riktlinjer för uppbyggnaden av en ny registerstruktur. Detta innebär att person och belastningsregister skall ersättas av ett belastningsregister och att det skall inrättas ett misstankeregister med uppgifter om bl.a. den som är skäligen misstänkt för brott enligt den s.k. Miljöpartiet att de uppgifter som skall tas in i misstankeregistret, och i vilken omfattning den berörde, myndigheter och enskilda skall få ta del av uppgifterna i registret, inte är tillräckligt utredda. De frågor som Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig för kommer att belysas i det utredningsarbete som nyligen inletts om den närmare utformningen av den rättsliga regleringen av registret. anpassning menar Moderata samlingspartiet att regeringen i propositionen borde redovisat sin syn på registerfrågorna utifrån att Sveriges medlemskap i EU reser frågor om hur våra nationella register kan komma att förhålla sig till övriga medlemsländers register i olika avseenden. Då det pågår ett arbete med att belysa de frågeställningar som aktualiseras i denna reservation anser utskottet inte att någon åtgärd från riksdagens sida är nödvändig. Herr talman! Vidare menar Moderata samlingspartiet i sin reservation angående mom. 3 om registrering av minderåriga lagöverträdare m.m. att det är nödvändigt att den som är under 15 år och skäligen misstänkt för brott blir föremål för registrering. Brottsförebyggande rådet har inom ramen för ett regeringsuppdrag i mars 1994 att ta fram underlag för ett nationellt brottsförebyggande program. Utskottet anser att resultatet av detta utredningsarbete bör avvaktas samtidigt som utskottet vill understryka att det skulle vara av stort värde att ha tillgång till tillförlitlig statistisk information om brott begångna av barn under 15 år. Utskottet avvaktar därmed det förslag som regeringen kommer fram till efter att detta betänkande behandlats. Herr talman! Slutligen anser Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i reservation 4 att det behövs tillgång till bättre statistiskt underlag för studier av brottsutveckling m.m. i kampen mot våld och hot mot kvinnor i nära relationer än vad som för närvarande är tillgängligt. Kvinnovåldskommissionen skall enligt sina direktiv undersöka om den nuvarande brottsstatistiken kan och bör könsuppdelas i större utsträckning än för närvarande. Vidare pågår inom Brottsförebyggande rådet i samarbete med Statistiska centralbyrån ett arbete för att finna metoder för att statistiskt bättre kunna följa de rättstillämpande myndigheternas hantering av ett ärende från anmälan till lagföring. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag vill fråga Ann-Marie Fagerström vad som avses med ytterligare utredning. Jag tyckte att Ann-Marie Fagerström sade att de farhågor som jag har belyst i mitt anförande skall utredas ytterligare. Som jag uppfattar det är det en utredare som sitter och gör arbetet och för fram sina åsikter. Det verkar inte som att de farhågor som jag har belysts har tagits upp, utan det är det som behövs göras. Jag förstår inte vad Ann-Marie Fagerström menar med ytterligare utredning. Det här betänkandet skall utmynna i ett lagförslag. Har jag missuppfattat gången?

Herr talman! Jag vill hänvisa till mitt anförande. Jag uppfattar det som att Kia Andreasson frågar om reservationen från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. De frågorna kommer att belysas tydligt. Det är också värt att komma i håg att detta beslut innebär riktlinjer, precis som jag sade, för kommande förslag till ny registerstruktur.
Herr talman! Hur kommer dessa tankar att belysas? Jag förstår inte hur det skall gå till. De finns ju bara i Miljöpartiets och Vänsterpartiets reservation. Utskottet har inte belyst dessa farhågor.

Herr talman! Det är just den här utredningen som jag är ute efter i reservationen. Ann-Marie Fagerström sade att det här bara är riktlinjer och att utredaren kommer att titta på de här frågorna. Det är det vi i Vänsterpartiet har vänt oss mot. Det görs i de här riktlinjerna en ganska klar uppdelning i fråga om hur registret skall byggas upp, och det sägs att det skall skapas ett nytt misstankeregister. Det finns inte några farhågor i fråga om hur uppgifterna kommer att föras in och vilka som kommer att ha tillgång till dem. Därför ansåg vi att det var viktigt att inte anta de här riktlinjerna nu, utan att vi skall vänta på utredaren, som kommer med ett samlat förslag. Det är den gången vi brukar ha i vanliga fall. Om man precis har tillsatt en utredning borde man vänta tills den kommer med ett förslag, i stället för att ge så tydliga riktlinjer.
Herr talman! Jag vill vidhålla att vi antar riktlinjerna nu. Utskottet har den inställningen, och därför avvaktar vi det lagförslag som kommer.

Herr talman! Till det betänkande om delgivningsfrågor som vi nu skall debattera finns fogade två moderata reservationer, som rör dels effektiviseringar på delgivningsområdet, dels privata stämningsmän. Vår utgångspunkt när vi moderater har tagit ställning till propositionens förslag på det här området är att snabbhet och effektivitet på delgivningsområdet gagnar rättssäkerheten. Omvänt gäller, att om vi förhindrar förbättringar i delgivningssystemet kommer detta att missgynna rättssäkerheten. Eftersom rättssäkerheten är central för oss - jag utgår att den är det för hela kammaren - är det angeläget att vi har en öppenhet för att pröva nya vägar och nya metoder för att just öka på snabbheten och effektiviseringen i delgivningsverksamheten. Det finns också skäl att se över effektiviteten från en annan utgångspunkt. Vi vet att delgivningsverksamheten - framför allt om den inte omprövas och effektiviseras - tar onödiga resurser i anspråk, bl.a. från polisen. Då är det viktigt att man kan frigöra resurser från polisen, i syfte att polisen skall kunna ägna sig åt specifika polisiära uppgifter, där de är bättre skickade att klara saker som inte andra kan göra. Det är de två utgångspunkterna som har väglett oss när vi har tagit ställning till propositionens förslag. Det är också viktigt att notera att det finns en betydande enighet i utskottet om att merparten av förslagen i propositionen är någonting som vi alla sluter upp kring. Det finns också anledning att markera att enighet råder om betydelsen av att effektivisera delgivningsförfarandet. Jag tror också att det finns en betydande enighet om att man kan förenkla. Men man kan komma till en punkt då man inte kan gå längre i förenklingar av formaliakraven, därför att där går gränsen för vad som kan vara rimligt för att kombinera det med en god rättssäkerhet. Det kan i och för sig vara en bedömningsfråga från område till område att ta ställning till, men det finns definitivt - det är viktigt att understryka det - en nivå under vilken man inte kan gå när det gäller formaliakraven. I vissa situationer är det utomordentligt viktigt att formaliakraven iakttas. Vi vill alltså från moderat sida på ett par områden gå längre än vad som föreslås i propositionen. För det första gäller det kärandens möjligheter och skyldigheter att i dispositiva mål ombesörja delgivningen. Vi föreslår alltså att man skall ha större möjlighet och större skyldighet från kärandens sida i dispositiva mål, och en sådan regel måste följas av ett mycket ordentligt kontrollsystem, som innebär att man har en garanti för att personer som kan ha en svagare position garanteras en rätt att få sin sak framförd. Det är viktigt att markera detta. Det har framförts av utskottsmajoriteten att vårt förslag skulle innebära problem och farhågor i det avseendet. Men vi tror att det är möjligt att kombinera en större rätt och skyldighet för de kärande i dispositiva mål med den positionen som kärande behöver ha, dvs. en stark position. Vi tror också att det är viktigt att regeringen funderar vidare på de här sakerna, kommer tillbaka till riksdagen och redovisar förslag under hösten, så att ett sådant förslag skulle kunna gälla från den 1 januari 1996. Jag tror att det i utskottshandlingarna står den 1 januari 1966, men det skall självfallet vara den 1 januari 1996. För det andra tror vi att det finns fördelar att vinna med en utvidgning av stämningsmannabehörigheten på delgivningsområdet. Enligt vår uppfattning bör även privat arbetande stämningsmän, som står under offentlig kontroll, kunna godtas och ges samma behörighet att överlämna handlingar och intyga att så har skett. Förslagsvis bör polis och länsstyrelse kunna utöva den här tillsynen och kontrollen. Det är alltså väldigt angeläget att understryka, att när vi vill föreslå detta och vill se en sådan möjlighet förverkligad, är det i kombination med ett mycket ordentligt kontrolloch tillsynsförfarande från den offentliga maktens sida. Även här menar vi att regeringen bör återkomma till riksdagen under hösten, så att vi kan få beslut och ikraftträdande av en sådan möjlighet och ett sådant system från den 1 januari 1996. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Herr talman! I detta betänkande behandlas regeringens förslag om effektiviseringar på delgivningsområdet, bl.a. utvidgade möjligheter att använda förenklad delgivning och att lägga delgivningsansvar på käranden i dispositiva tvistemål. Därtill föreslås utvidgade möjligheter att tillgripa husrannsakan för att kunna genomföra delgivning i brottmål samt föreslås att utredning i ett delgivningsärende om att den sökte håller sig undan skall få användas vid bedömning av om han håller sig undan även i ett senare delgivningsärende. Delgivningssystemet har under senare år varit föremål för flera översyner, och lagändringar har företagits vid flera tillfällen. Den 1 februari 1991 genomfördes vissa ändringar i delgivningslagstiftningen, och reformen har, såsom det aviserades i propositionen, nu utvärderats. Domstolsverket har avlämnat en rapport, där det sammanfattningsvis sägs att man har funnit att de nya reglerna på det hela taget fungerar tillfredsställande. Trots de åtgärder som mer eller mindre fortlöpande under de senaste decennierna har vidtagits för att effektivisera delgivningsverksamheten är läget bekymmersamt. Särskilt ansträngd är polisens stämningsmannaorganisation. Bristande delgivning gör ofta att ett förfarande hejdas och leder på detta sätt till effektivitetsförluster. Bristande delgivning är t.ex. den viktigaste orsaken till att rättegångsförhandlingar får ställas in. När försök till effektiviseringar av delgivningsverksamheten övervägs måste alltid rättssäkerhetsaspekter beaktas. För att kunna tillvarata sin rätt måste alla på ett tillräckligt säkert sätt underrättas om vad som krävs av dem. Å andra sidan är det också en rättssäkerhetsfråga att den som har ett krav mot en annan inte hindras från att komma till sin rätt genom att motparten kan hålla sig undan delgivning. Ändringar av delgivningsregler innebär därför i allmänhet en balansgång. De nu föreslagna förändringarna syftar till att i än högre grad förenkla och förbättra delgivningssystemet med ett bibehållande av en hög rättssäkerhetsnivå. Regeringen gör också den bedömningen att de föreslagna lagändringarna skall leda till att polisens stämningsmannaorganisation kommer att avlastas betydligt samt att även andra myndigheter, särskilt domstolarna, avlastas en del arbete med delgivning. De nya reglerna kommer att bidra till effektivare och snabbare handläggning av många mål och ärenden, och viktiga besparingar kan hämtas hem. Propositionen innehåller bl.a. förslag om att i ett mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning hos kronofogdemyndigheten skall information om förenklad delgivning kunna delges svaranden för att sådan delgivning sedan skall kunna användas genast i tingsrätten, om målet efter bestridande överlämnas dit för fortsatt handläggning. I propositionen föreslås också att husrannsakan skall kunna tillgripas för delgivning av stämning i brottmål och för kallelse av den tilltalade till förhandling i brottmål, allt oavsett brottets svårighetsgrad. En förutsättning är dock att delgivningsförsök tidigare har misslyckats eller bedöms som utsiktslösa. Från polis och åklagarhåll anförs bl.a. att husrannsakan för delgivning hittills inte kommit till användning ofta men att delgivning kan underlättas om den sökte får klart för sig att husrannsakan kan komma att företas. Vidare anför man att en möjlighet till husrannsakan kan vara av stort processekonomiskt värde. Det sägs också beträffande möjlighet till husrannsakan att proportionalitetsprincipen skall iakttas. I varje enskilt fall gäller således att det intrång som husrannsakan för delgivning innebär skall uppvägas av de skäl som talar för att åtgärden vidtas. Enligt regeringens mening bör det i lagtexten uttryckligen markeras att andra metoder för delgivning skall ha prövats först och misslyckats eller bedömts som utsiktslösa. Proportionalitetsprincipen innebär vidare att husrannsakan knappast kommer i fråga i helt bagatellartade fall. I propositionen föreslås också förändringar vad avser notoriskt svårdelgivna personer. Förslaget innebär, som jag sade inledningsvis, att om någon vid tidigare delgivningsförsök har varit svår att delge får dessa erfarenheter användas vid bedömning av om samma person i ett senare delgivningsärende kan antas ha avvikit eller på annat sätt hållit sig undan. Herr talman! Avslutningsvis vill jag här ta upp förslaget om kärandens ansvar för delgivning och också kommentera den reservation som här lämnats av moderaterna, som föreslår att käranden skall ombesörja delgivning av stämning i alla dispositiva tvistemål. Förslaget i propositionen i denna del innebär att rätten kan erbjuda käranden att ta över delgivning av stämning i ett dispositivt tvistemål vid påföljd att stämningsansökan eljest skulle avvisas. En förutsättning är att rätten först gjort aktningsvärda delgivningsförsök men har misslyckats. Det inträffar att kronofogdemyndigheten trots upprepade försök inte lyckas delge svaranden föreläggande i målet. Det kan vara så att kraven för s.k. spikning inte är uppfyllda eller att förutsättningar för delgivning genom kungörelse inte finns. I den situationen skall kronofogdemyndigheten pröva om försöken till delgivning skall fortsätta eller om sökanden skall erbjudas att själv ombesörja delgivningen. Om sökanden inte antar erbjudandet skall ansökan avvisas. Från en del remissinstanser påpekas risken att de drabbas som inte har resurser och kunskaper att själva kunna ombesörja delgivningen. I propositionen framhålls dock att huvudregeln måste vara att tingsrätterna sköter delgivningen och att inför en eventuell tillämpning av regeln är det lämpligt att beakta parternas processuella styrkeförhållanden. I propositionen understryks också att en tillämpning av den föreslagna regeln kan leda till att kärandens talan förfaller eller avvisas om denne inte antar erbjudandet om att ombesörja delgivning eller om denne antagit erbjudandet men ej inom viss tid inkommer med bevis om att delgivning skett. Men även om talan förfaller och avvisas så kan den aldrig ogillas. Käranden har alltid möjlighet att återkomma med en ny stämningsansökan. att man tycker att det är rimligt att den part som har intresse av att få till stånd en rättslig process också måste vara beredd att i större utsträckning än hittills själv medverka till att domstolsförfarandet inleds genom att ombesörja delgivningen. Man pekar också på vissa besparingar som kan uppnås genom detta. Utskottet ifrågasätter om det finns några besparingar att göra när det gäller de okomplicerade delgivningarna. Däremot, som utskottet skriver, skulle ett genomförande av motionsförslaget medföra besparingar för staten och motsvarande ökning av rättegångskostnaderna för käranden i de fall delgivning går att genomföra först efter ett mer omfattande delgivningsförfarande. Precis som det finns farhågor att det för vissa enskilda kan bli en övermäktig uppgift att själv ta ansvar för delgivningsförfarande i det av regeringen framlagda förslaget, är risken än större att dessa drabbas om ansvaret läggs över på den enskilde att i alla dispositiva tvistemål svara för delgivning av stämning. Till sist vill jag kommentera det andra förslaget i moderaternas motion om utvidgning av stämningsmannabehörigheten till enskilda näringsidkare som bedriver delgivningsverksamhet. Frågan om en utvidgning av stämningsmannabehörigheten tas upp i den promemoria som ligger till grund för propositionen, i vilken skissas vad som skulle krävas för en sådan utvidgning. En del av dessa krav är nu föremål för ytterligare överväganden vad gäller tillsyn, avgifter m.m. och frågan bereds för närvarande i I den av moderaterna lämnade reservationen godtas förvisso att vissa ytterligare överväganden behöver göras, men man vill samtidigt att riksdagen redan nu tar ställning för principen om privata stämningsmän. Enligt utskottets mening bör det pågående beredningsarbetet avvaktas innan riksdagen tar ställning och yrkandet avstyrks. Med det anförda yrkar jag bifall till justitieutskottets hemställan och avslag på reservationerna.
Herr talman! Margareta Sandgren inledde med att peka på hur allarligt läget är när det gäller bristerna i delgivningen och hur de bristerna negativt påverkar hela den rättsliga processen. Polisen är ansträngd och processer fördröjs. Låt oss vara överens om att det är det faktiska läget. Regeringen har kommit med förslag som har bejakats. Om detta råder enighet. Vi vill gå längre. Vi tycker inte att vi har råd att låta bli att pröva ett antal nya grepp. Vi är ganska övertygade om att det går att kombinera ett ansvar för käranden i dispositiva mål. Man skall klara det i svårare mål, så varför inte pröva det i lättare mål. Det kan finnas problem med avvägningar som gäller den kärandes styrkeposition. Låt oss vara öppna för det. Låt regeringen titta på detta. När det gäller privata stämningsmän vill jag säga att det inom andra områden i samhället finns uppgifter som vi för 15-20 år sedan tyckte var typiska för hantering av den offentliga sektorn och som nu har överförts till den privata sektorn. Under strikt offentlig tillsyn och kontroll skulle man kanske kunna avlasta polisen inom delgivningsområdet. Det är viktigt att kontrollen finns. Vi tycker att det kan finnas skäl att redan nu godta principen, men att det bör ankomma på regeringen att närmare överväga hur kontrollen skall ske. Riksdagen skulle kunna ta beslutet under hösten så att det kan träda i kraft den 1 Motivet är att läget är så allvarligt att rättssäkerheten för många hotas genom den fördröjning som nu sker på grund av påtagliga brister i delgivningsprocessen.
Herr talman! Vi är medvetna om att polisens stämningsmannaorganisation är hårt belastad. Men regeringen gör också den bedömningen att de förslag som finns i propositionen kommer att avlasta polisens stämningsmannaorganisation och att de kommer att leda till besparingar. Man kanske måste gå vidare, men då får man göra det i den takt som man finner riktig. Man bör kanske först utvärdera vilken verkan olika förslag har. När det gäller moderaternas önskemål om att delgivningsansvaret skulle läggas ut menar utskottet att regeringens förslag är väl avvägt. Stämningsmannaorganisationen är ju föremål för en beredning inom Justitiedepartementet. Låt oss avvakta de förslag som riksdagen får att ta ställning till.
Herr talman! Man kan naturligtvis välja olika tempo i denna process. Jag tyckte mig märka en ganska stor öppenhet hos Margareta Sandgren och att man är beredd att gå vidare efter löpande utvärdering. Vi gör den bedömningen att det går att gå fram något snabbare. Margareta Sandgren och majoriteten går något långsammare. Vi tycker att läget är så allvarligt att man bör forcera arbetet. Samtidigt skall man skaffa sig erfarenheter och vara beredd att göra justeringar om något är på väg att gå snett. Det är samtidigt mycket viktigt för rättssäkerheten att vi inte fortsätter att leva med de problem som Margareta Sandgren inledningsvis pekade på. Fördröjningar i processen är icke till gagn för rättssäkerheten. Det är glädjande att notera att färdriktningen är någorlunda densamma.
Herr talman! Jag vill påpeka att vi går ytterligare ett steg när vi utvidgar delgivningsansvaret. Man bör utvärdera det innan man går vidare, precis som man gjorde med de förändringar som gjordes 1991. Vi får senare ta ställning till om man skall gå vidare. Just nu gör utskottet den bedömningen att förslaget är väl avvägt.

Herr talman! Lagstiftningen om statlig lönegaranti vid konkurser är en viktig trygghetsfaktor för de anställda. Det är därför viktigt att lagstiftningen fungerar på avsett sätt. Utformningen av reglerna för lönegarantin har dock visat sig ha stora brister, som framför allt kom i dagen då antalet konkurser blev rekordartat stort efter 1980-talets hämningslösa ekonomiska yra. I omgångar har lönegarantisystemet ändrats för att man skulle komma till rätta med de uppenbara missbruk som förekommer. Fusket med lönegarantin är i huvudsak av två slag. Det ena innebär att anställningar görs och anställningsavtal träffas med avsikt att lönegarantisystemet inom en snar framtid skall ta över det ekonomiska ansvaret för det som avtalats. Genom det missbruket blir kostnaderna för systemet mycket större än vad de egentligen skulle behöva vara. Den andra typen av missbruk är när man använder lönegarantin för att tillskansa sig otillbörliga konkurrensfördelar gentemot andra företag i samma bransch. Det är oerhört viktigt att vi kan komma till rätta med detta. Det får ofta till följd att företag får lägga ned eller gå i konkurs därför att andra företag med hjälp av lönegarantipengar kan dumpa priserna. Regeringen föreslår nu en ändring i lönegarantilagen. Vi moderater tycker att det är dags att ta ett samlat grepp om hela konkurslagstiftningen och i det sammanhanget göra en total översyn av lagstiftningen om lönegarantin. Man bör då pröva om lönegarantisystemet skulle kunna utformas på samma sätt som den allmänna sjukförsäkringen. Man bör pröva möjligheten att låta försäkringskassan ta över det administrativa arbetet med lönegarantin. Vi tror att ett sådant system skulle bli både billigare, enklare och säkrare än dagens system. Vi beklagar att utskottets majoritet inte ställt sig bakom vårt krav på en samlad översyn, men jag hoppas att den utredning som regeringen tydligen nu skall tillsätta ändå prövar den modell till ett nytt lönegarantisystem som i huvuddrag redovisas i motion L43. Herr talman!

Herr talman! Lönegarantin har försämrats, och detta har drabbat arbetstagare som fortsatt sitt arbete hos den förre arbetsgivaren vid en rekonstruktion efter konkurs. I gällande fordringskarensregler används omvänd bevisföring. Enligt propositionen skall gälla att om särskilda skäl föreligger, skall karens inte förekomma.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 Vi är intresserade av att skydda arbetstagarna, men vi är också intresserade av att beivra missbruk. Det framlagda lagförslaget är för dåligt i båda avseendena. Genom karensregeln blir arbetstagare rättslösa under en tvåårsperiod. Visserligen tas nu regeln om krav på förmedling genom arbetsförmedling bort, och man skall ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, men, som jag tidigare sagt, detta räcker inte, om vi skall uppfylla EG:s direktiv. Omedelbart efter det att talmannen slagit klubban i bordet och betänkandet antagits av kammaren kommer en anmälan att skickas till kommissionen. I ett tidigare avgörande i EG-kommissionen sammanfattar kommissionen sitt ställningstagande på följande sätt: "Kommissionen är av den åsikten att artikel 10 i direktivet förutsätter att en arbetstagare endast kan straffas med uteslutning från det i direktivet nedlagda garantisystemet då arbetstagaren bevisligen gjort sig skyldig till fel i den meningen att arbetsgivaren varit i bedrägligt samförstånd med arbetstagaren för att missbruka systemet. Under alla andra förhållanden är arbetstagarna behöriga att erhålla garantiersättning."

Klarare kan det inte uttryckas. Slutligen, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 2. Eftersom lagförslaget trots allt innebär vissa förbättringar, som jag berörde tidigare, godtar vi i avvaktan på resultatet av den utredning som nu skall handlägga ärendet propositionens förslag. Också vi vill, precis som moderaterna, ta ett samlat grepp på detta, men eftersom det i propositionen och betänkandet trots allt föreslås vissa förbättringar, godtar vi tills vidare propositionens förslag.

Herr talman! I lagutskottets betänkande 1994/95:30 behandlas löneskydd vid upprepade konkurser. Det grundar sig på regeringens proposition § lönegarantilagen. Enligt regelns nuvarande lydelse har en arbetstagare som inom två år före konkursbeslutet har beviljats lönegarantiersättning för lönefordringar vilka har uppstått i huvudsakligen samma verksamhet rätt till garantiersättning vid den senare konkursen endast om han av en offentlig arbetsförmedling anvisats den anställning i vilken den fordran som prövningen avser har uppstått. Den föreslagna ändringen innebär att det vid regelns tillämpning blir möjligt att ta större hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Den praktiska tillämpningen av detta är, såsom departementet har bedömt det, att ersättning skall kunna utgå i det fall det inte föreligger ett uppsåt där arbetstagare har varit i maskopi med arbetsgivare om att en ny anställning kommer att leda till en förnyad konkurs. Att propositionen över huvud taget lagts fram vid det här tillfället är av två skäl. Det ena är att den dåvarande borgerliga regeringen den 1 juli 1994 försämrade lönegarantilagen ganska väsentligt bl.a. med avseende just på missbruksregeln, såsom här också har framförts. Det andra skälet är den föreslagna ändringen i lönegarantilagen.

Herr talman! Det har i debatten anförts att ändringarna skulle vara föranledda av det statsfinansiella läget och att lönegarantin kostar staten för mycket pengar. Men om man i alla situationer i första hand vill hävda det statsfinansiella läget, skulle man lika gärna kunna göra gällande att det borde införas en längre karensperiod i sjukförsäkringen i fall där den sjuke inte kan visa att sjukdomen inte har förorsakats av honom själv. Det är en parallell till det förslag till förändring av lönegarantin vilket nu föreligger. Jag hävdade i mitt anförande att lönegarantin är en social skyddslag. Det vore intressant att höra om socialdemokraterna delar min uppfattning i detta avseende. Är lönegarantin en social skyddslag? I så fall skall samma principiella regel gälla i dessa sammanhang.

Herr talman! Såsom departementet har bedömt frågan är det första skälet till att frågan över huvud kommer upp att det har ingått en anmälan till EFTA domstolen av att handläggningen inte tillgodoser kraven i EES-avtalet. En prövning är alltså på gång. Ett sätt för Sverige att undvika att bli fällt i EFTA domstolen är att man gör en anpassning av den nuvarande lagstiftningen i den riktning som föreslås i propositionen. Det andra skälet, där jag har mycket stor förståelse för det som Per Rosengren säger, är att lagen har en social karaktär och utgör ett skydd för arbetstagaren vid konkurs och upprepad konkurs, så att denne då inte skall göra en ekonomisk förlust utan i möjligaste mån skall få ersättning. Jag kan också tycka att den ändring som nu föreslås inte riktigt lever upp till denna målsättning. Det har inte heller varit meningen, utan det gäller en anpassning med anledning av den gjorda anmälningen till EFTA-domstolen.

Herr talman! Sven-Erik Österberg hävdar i sitt huvudanförande att ersättning skall kunna utgå utan karens. Men det är ju faktiskt på det sättet att EG:s direktiv säger att ersättning skall utgå om man inte kan bevisa ett missbruk och maskopi med arbetsgivaren. Antingen råder det en viss förvirring på departementet eller en stor okunnighet i frågan. Det är de enda tolkningarna jag kan göra. Jag vill återigen läsa upp vad EG-kommissionen sade, nämligen att direktivet "måste tolkas så att en nationell bestämmelse vilken, på andra grunder än arbetstagarens missbruk, utesluter en arbetstagare från det skydd som direktivet föreskriver, går utöver de åtgärder som medlemsstaterna enligt artikeln är behöriga att vidta för att undvika missbruk". Klarare kan det hela inte uttryckas, och jag förstår inte hur departementet och den socialdemokratiska gruppen här i riksdagen kan tolka detta på något annat sätt.
Herr talman! I mitt huvudanförande framförde jag precis det Per Rosengren åsyftar. Enligt de kontakter man från utskottsmajoritetens sida har haft med departementet skall den praktiska tillämpningen vara följande: detta med särskilda skäl skall tolkas så att det skall utgå ersättning i de fall då det inte kan påvisas att det har varit ett uppsåt mellan arbetstagare och arbetsgivare att utnyttja lagen på ett felaktigt sätt.

Herr talman! Vi behandlar nu fem betänkanden. Jag vill först säga att det noggranna och seriösa arbete som nedlagts av alla partier för att nå en så bra genomlysning som möjligt av transplantationsfrågorna visar på en väldigt stor vilja att nå fram till en samsyn i dessa mycket svåra frågor. Ingrid Andersson kommer senare att närmare redogöra för arbetet. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkande AB. Vad gäller betänkandet om handikappfrågor står jag bakom våra reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 1. Herr talman! Nu till dagens huvudfråga: primäroch privatvården. Jag menar att vi här står inför ett vägval. Skall vi gå vidare på vägen och stärka monopolet - den socialistiska vägen med mycket begränsad valfrihet för patienterna, en vårdgivare och inskränkningar i näringsfriheten? Eller skall vi gå vidare på den inledda valfrihetsrevolutionen och fortsätta med försvaret av mångfald, eget val och en näringsfrihet med rätt att erbjuda sin kunskap i konkurrens med andra? Regeringen har nu lämnat sitt besked: Monopol! Det gör den under en döljande slöja av honnörsord om valfrihet, alternativ och samarbete. Men det är tomma ord, endast avsedda att dölja en mycket dystrare verklighet. Primärvårdens roll som bas i hälso och sjukvården behöver, enligt regeringen, förstärkas. Jag började själv för 23 år sedan som provinsialläkare, som det då hette. Under hela denna tid har man talat om att satsa på primärvården, men landstingen har aldrig mäktat med detta. Nu, utan påtagliga skäl, tror regeringen på deras kompetens, förmåga och goda vilja. Det verkar minst sagt inte betryggande för primärvården, särskilt inte om man drar sig till minnes vad Riksdagens revisorer konstaterat. Skillnaden mellan "verbala satsningar" och landstingens verkliga satsningar noteras särskilt i deras rapport Den svenska hälso och sjukvården 1990/91. Nya undersökningar av Landstingsförbundet självt visar också att landstingen lyckats erövra en säker ställning som ej pålitliga eller trovärdiga ur personalens och allmänhetens perspektiv. Det finns alltså enligt min mening ingenting som talar för att landstingen nu skulle vara mera benägna att följa statsmakternas intentioner vad gäller primärvården än de tidigare varit. Herr talman! Under de senaste två åren har Socialdemokraterna kritiserat husläkarlagen för att vara detaljerad och därför snarast ha inskränkt valfriheten, åtminstone för landstingen. Hur man kan få en lag, som garanterade varje svensk rätten att välja sin egen läkare, som garanterade yrkesfrihet för läkarna och ersatte landstingens monopol med ökad valfrihet och ändå gav landstingen möjlighet att utforma en egen variant i varje landsting, att bli en lag om minskad valfrihet och för omfattande detaljering är och förblir en gåta. När nu regeringen föreslår att husläkarlagen upphävs och ersätts med ett system med en fast läkarkontakt är det man gör egentligen inget annat än att man både avskaffar och behåller den nu gällande lagen. En fast läkarkontakt är bara andra ord för en bra husläkarrelation. Det är bra, men otillräckligt. Herr talman! I propositionen talas det bl.a. om lämplig läkartäthet, förbättrad rekrytering och ett ökat antal ST-tjänster. Det är bra, liksom betänkandets markering i den frågan. Men några garantier för en rimlig läkartäthet i primärvården ges inte. Landstingen skall själva bestämma. Inte heller har regeringen några förslag till hur man kan stimulera landstingen att öka specialistutbildningen i allmänmedicin. Jag tror att den förbättring av rekryteringen som har skett under de senaste åren nu kommer att avbrytas. De senaste årens agerande från landstingens sida visar heller inte på någon vilja att förbättra situationen. Det finns inget samband mellan antalet utbildningsplatser på grundnivå och antalet År 1994 tillsattes 63 ST-tjänster, men tre gånger så många vore mera relevant. Historien visar att det är berättigat med misstroende mot landstingens förmåga att leva upp till förväntningarna i propositionen vad gäller primärvården. Primärvårdens problem är, och har alltid varit, att landstingen bestämt allt. Möjligheterna att stärka primärvården med hjälp av propositionen synes små. För att travestera furst Metternich: Propositionen är i denna del "ett högtklingande intet". Herr talman! Propositionen handlar också om de privata vårdgivarna. Man säger att det är viktigt att villkoren för alternativ är goda. Det ger stimulans. Privata vårdgivares insatser lovordas. Här nöjer man sig inte med ord utan fyller på med lagtext. Men på något obegripligt sätt går denna lagtext tvärtemot alla ord om alternativens betydelse och samarbetets vikt. De privata vårdgivarna erbjuds insvepta i vackra ord villkor som kommer att leda till deras snara utdöende. Den privata vården skall bli helt utlämnad till landstingspolitikernas godtycke utan lagligt skydd. Det är ett dystert besked. Landstingen förväntas plötsligt ha blivit samarbetsvilliga och villiga att medverka till vård på likvärdiga villkor för de privata. Jag blev uppringd av en privatpraktiker som vid ett möte med företrädare för Stockholms läns landsting på en förfrågan om fortsatt verksamhet för sin del fått svaret: Var glad att du har din praktik i bolag! Nu förlorar du bara den, och inte bil och villa. Samarbetsviljan kan ta sig egendomliga uttryck! Det är också dystert för patienterna. Det handlar ju om rätten att själv få välja vem som skall handskas med något så privat som den egna hälsan och kroppen. Det handlar också om rätten att som yrkesman eller kvinna få erbjuda sina tjänster och sitt kunnande till den som efterfrågar dessa. Det handlar om att få ägna sig åt sitt yrke, inte om att vara anställd hos en monopolarbetsgivare. Det handlar om näringsfrihet. Enligt vår mening står propositionens mångordiga tal och därmed också majoritetens betänkandetext om vikten av alternativ i vården i bjärt kontrast till regeringens förslag. Den privata vården kommer, om detta genomförs, att helt avskaffas. En sådan utveckling kan Moderata samlingspartiet aldrig acceptera. Herr talman! Förvisso är det svåra frågor som uppkommer runt kostnaden för sjukvård, effektivt resursutnyttjande och människors rätt att välja. Regeringen anser sig, med rätta, inte ha erforderliga kunskaper om privatvårdens utveckling. Det respekterar jag. Vad jag inte respekterar är att man, trots att man inte har någon kunskap, föreslår mycket långtgående förändringar och inskränkningar för privatvården. Det är ytterst beklagligt. Regeringen konstaterar också att en nationell delegation behöver inrättas för att närmare granska effekterna av de privata etableringar som kom till stånd under 1994. Jag respekterar och delar regeringens uppfattning att konsekvenserna av de nya vårdformerna, patientens valfrihet och samverkan mellan offentlig och privat vård behöver studeras. Kunskap är en bra grund om man skall fatta beslut. Men det är häpnadsväckande att man först avskaffar privatvården och etableringsfriheten för att sedan tillsätta en delegation som skall se över konsekvenserna av det man just satt stopp för. Det är närmast hyckleri, tycker jag. Vi anser att delegationen skall tillsättas. Men i avvaktan på en rapport skall ytterligare åtgärder inte vidtas. Är väl en verksamhet avskaffad, inrättas den sannerligen inte så lätt igen. Herr talman! Näringsfriheten är av grundläggande värde för vår rättsordning och den skyddas av grundlagarna. I linje med det bör privat verksamhet inom det som nu närmast enbart är offentlig verksamhet underlättas, inte motarbetas. Enskild verksamhet ger människor möjlighet att välja mellan olika alternativ och sporrar till effektivitet i både offentlig och privat vård - skattebetalarna till fromma och patienterna till gagn. Rätten att välja är förbunden med rätten att erbjuda och att få starta en verksamhet. Försvinner konkurrerande enskild verksamhet, då försvinner valfrihetens kärnpunkt: att göra vården beroende av patienterna och inte tvärtom, som det tyvärr blir med regeringens förslag. Det intressantaste, tyvärr både i Landstingsförbundets rapport och i regeringens proposition om de ökade kostnaderna för privatvården och den fria etableringen, är att man över huvud taget inte ens berör möjligheten att ökade inslag i enskild vård i en förlängning kommer att innebära ett minskat tryck på landstingsverksamheten. I stället anklagar man privatvården för att fördyra sjukvården. I valdebatten hävdade man att alla brister inom sjukvården berodde på att de privata läkarna och sjukgymnasterna kostade så mycket. I ett land med färre privata vårdgivare än nästan alla andra länder skulle sjukvårdens problem bero på att nämnda vårdgivare är så dyra och så många. Det är rätt självklart att det tar litet tid för ett privat konkurrerande utbud att växa fram. Självklart blir kostnaderna för nyetableringar högre om inte förändringar görs i befintlig egen verksamhet. Men sådana förändringar tycks ligga utanför landstingens föreställningsvärld. Problemet är inte utbyggnaden av den privata vården, utan problemet är att landstingen saknar förmågan och viljan att omstrukturera sin egen verksamhet! Den fria etableringen måste finnas kvar. Herr talman! Jag konstaterar också att regeringens förslag saknar förutsättningar för en bred lösning, om man i en sådan inkluderar de vårdgivare som skall fullgöra vården. Man bygger in motsättningar mellan privat och offentlig vård. En samverkan måste bygga på parter med någorlunda lika styrkeförhållanden. Dessutom måste de ha viljan att samverka. En part kan inte tillåtas ha diktatorisk makt. Det är en avgörande invändning mot vårdavtal i den presenterade formen. Landstingen har en sådan styrka att de kan diktera villkoren i avtalen. Avtalen blir alltså inte avtal utan föreskrifter från landstingen. Detta tycks också, trots pratet om samarbete, vara regeringens avsikt. Man har ju inga tvingande instruktioner att ge. Man kan också undra om inte den här typen av avtal strider mot de arbetsrättsliga principerna. Ett sådant avtal mellan landsting och en privat vårdgivare får tydliga drag av anställningsavtal - utan att landstingen tar åt sig de arbetsgivarrättsliga skyldigheterna. Man kommer närmast att tänka på livegenskap. Herr talman! De vårdgivare som har särskilt arvode för tidskrävande patienter, utlämnas till landstingens godtycke och blir enligt regeringens förslag tvingade att teckna vårdavtal genom att det särskilda arvodet skall inrymmas i det totala ersättningstaket och inte som nu ligga utanför. Det särskilda arvodet har stimulerat och möjliggjort högkvalitativ specialistvård av sjukgymnaster och läkare utanför sjukhus. Dess avskaffande kommer i princip att omöjliggöra för utsatta patientgrupper att få sitt vårdbehov tillgodosett. Herr talman! Ingenstans i propositionen berörs frågan om ersättningsetablering. Den privata vårdsektorn kräver för sin fortlevnad en tryggad rätt till ersättningsetablering. Rätten att överlämna sin verksamhet garanterar också att verksamheten hålls på en modern, kvalificerad nivå ända till överlåtelsetillfället. Incitament till nyinvesteringar blir de sista åren obefintliga om inte dessa kan nyttiggöras genom en överlåtelse till annan vårdgivare. Detta drabbar direkt de enskilda patienterna. Jag har svårt att se hur principen om näringsfrihet kan förenas med att man fråntar privata vårdgivare rätten att överlåta verksamhet. Ingen torde våga etablera en gruppmottagning då man vet att hela mottagningen kan falla om en kollega slutar. De existerande gruppmottagningarna står också inför att en delägares sjukdom eller pensionering kan ödelägga hela verksamheten, då t.ex. en mottagning för fyra inte kan bäras av tre. Detta svär mot regeringens tal om alternativ. Landstingen kommer att få oinskränkt makt att bestämma hur sjukvården skall organiseras och se ut i framtiden. Herr talman! Regeringen föreslår att riksdagen skall besluta om krav på heltidsverksamhet för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster. Vi anser att regering och riksdag inte skall besluta om arbetstiden för en särskild yrkesgrupp. Det måste vara upp till den enskilde att själv bestämma om han eller hon skall arbeta hel eller halvtid. Förslaget om remisstvång i privatvården är mycket illa genomtänkt. Remisstvång minskar tillgängligheten och valfriheten. En sådan åtgärd skulle inte medföra den hushållning med resurserna som man eftersträvar. Det finns i det här fallet en avgörande skillnad mellan privat och offentlig vård. Skillnaden består i att det är små kostnadsdifferenser i privatvården mellan ett besök hos en allmänläkare och hos en specialist. Men i den offentliga vården är det stor skillnad mellan besök hos en allmänläkare och besök hos en specialist. Därför kan det i den offentliga sektorn vara av intresse att styra patienterna. Herr talman! Det är ett övergrepp av principiell art att diskriminera på grund av ålder; att man av åldersskäl inte får bestämma över sin verksamhet. Vi moderater kan inte acceptera förslaget om krav på en åldersgräns på 65 år för rätten att uppbära vårdersättning. Möjligheten att fullgöra en mycket god insats inom vården kan inte enbart kopplas till åldern. För många äldre patienter skulle regeringens förslag innebära att för länge sedan etablerade vårdrelationer upphör. Dessutom innebär regeringens förslag att bara de som har råd kan behålla sin doktor. Alternativet är att patienten, för att få förbli hos sin gamle doktor, måste betala hela kostnaden själv. För de flesta pensionärer är det inget alternativ alls; det ligger helt utom ekonomiskt räckhåll. Det är egendomligt att Socialdemokraterna, som ofta talar om att penningpungen inte skall få avgöra vård, alltid är de som genomdriver förslag som i praktiken gör att endast de välsituerade kan åtnjuta valfrihet. Det är socialism i den högre skolan. Herr talman! Jag noterar också med förvåning att det förslag om att stärka skyddet för den personliga integriteten som regeringen har lagt och som är bra förkastas av utskottets majoritet. Här stöder vi propositionen. Herr talman! Denna proposition tillför inte primärvården något substantiellt, utan bara fagra ord. Den utgör ett hot mot patienternas valfrihet och mot en sund konkurrens i vården. Den är också ett förtäckt angrepp på näringsfriheten. På sikt leder den till en närmast fullständig avveckling av den privata vården, alternativet till vårdmonopolet. Brist och köer skapas på nytt. Den gör det under en täckmantel av honnörsord. Här agnas med ord om samarbete och om vikten av alternativa vårdformer som komplement och stimulans för att dölja att bytet, de privata vårdgivarna och egna företagare skall sväljas av landstingens omättliga gap tillsammans med patienternas reella valfrihet. Aldrig har landstingen getts en sådan makt. Vi får en helt socialiserad sjukvård. Det kan Moderata samlingspartiet aldrig acceptera. Herr talman! Jag står givetvis bakom alla våra yrkanden, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservationerna 1, 10 och 22 i betänkandet om primärvård och privatvård.

Herr talman! Jag hade faktiskt med glädje noterat den goda närvaron i kammaren och hoppades i det längsta att den berodde på intresse för ämnet, men nu ser jag tyvärr att de flesta lämnar kammaren. Det är synd. Låt mig då i stället passa på att hälsa socialministern välkommen hit. Jag tycker att det ämne vi skall diskutera i dag är utomordentligt viktigt. Det handlar om sådana frågor som nog kräver ett stort engagemang och ett stort intresse. Därför är det viktigt att representanter för alla partier deltar i arbetet. Så har skett på ett väldigt fint sätt i socialutskottet. Som här har sagts behandlas fem olika betänkanden i fem olika ärenden samtidigt i den här debatten. Den tekniken har socialutskottet tillämpat vid ett tidigare tillfälle under mandatperioden och då visat sig fungera ganska bra. Jag tycker att det manar till efterföljd, men jag vill samtidigt höja ett varnande finger: Den här tekniken får inte drivas så långt att debatten på något sätt hämmas och att ledamöter hindras från att delta i debatten. Speciellt tänker jag då naturligtvis på oss från mindre partier, som bara har en representant i varje utskott. Det är risk att vi får mindre möjlighet att delta med flera representanter i debatten. Detta tycker jag att man skall vara uppmärksam på, men samtidigt tycker jag att det här är en bra modell, som man bör kunna pröva även i andra sammanhang. Det är också viktigt att man tittar närmare på vilken typ av ärenden som förs samman till en debatt. Det passar inte att föra samman ärenden av olika typ. För min del avser jag att kommentera först och främst förslaget om primärvård, privata vårdgivare m.m. men också i någon mån det betänkande som handlar om handikappfrågor. Men givetvis vill jag också redovisa Centerns ståndpunkt i den oerhört viktiga och svåra frågan om transplantationer och obduktioner m.m. Det är en oerhört svår fråga, och den går på djupet i den mänskliga själen på ett sätt som gör att den känns mycket angelägen. Det känns också väldigt viktigt att man på ett rejält sätt har funderat igenom den och diskuterat igenom den. Det är ett bra förslag som har kommit från departementet, det är en bra proposition - den har blivit ännu bättre av det arbete som har bedrivits i socialutskottet. Vi har jobbat med den på ett unikt sätt: Vi har träffats i en särskild beredningsgrupp under Ingrid Anderssons eminenta ledning och fått diskutera igenom alla de avsnitt där vi har haft delade meningar. På det viset har vi lyckats uppnå konsensus på en hel del olika, svåra avsnitt. Även om det finns ett par reservationer har det här arbetssättet visat att det i sådana värderingsfrågor finns ganska stor samsyn mellan riksdagens partier. Den enigheten tycker jag att det är viktigt att ta vara på. Jag skall inte gå in på innehållet i förslaget, eftersom Ingrid Andersson har fått utskottets uppdrag att på hela utskottets vägnar redovisa det. Jag vill bara säga att på den punkt där Centern hade en motion har våra önskemål blivit tillgodosedda, och vi är naturligtvis nöjda med det. Så, herr talman, över till betänkandet Primärvård, privata vårdgivare m.m. Här föreslås att den husläkarlag som infördes under den förra regeringen skall avvecklas. Innebörden av förslaget är dock att de positivaste inslagen i husläkarreformen kommer att finnas kvar. Det handlar därför som jag ser det mer om att avveckla själva begreppet husläkare än om att avveckla systemet som sådant. För Centerns del är det ointressant om den vårdgivare som den enskilda patienten väljer kallas husläkare, familjeläkare, primärvårdsläkare eller någonting annat. Det viktiga är att patienten själv får bestämma vem som skall utföra vården och så långt som möjligt också kan påverka vårdens innehåll. Dessa krav tillgodoses i den husläkarlag som vi hittills har haft, men de tillgodoses också genom den lagändring som nu föreslås. I ett patientperspektiv kommer det således inte att märkas någon skillnad. Skillnaden ligger i att sjukvårdshuvudmannen genom de föreliggande förslagen får större möjligheter att utforma primärvården efter lokala förutsättningar och på ett för befolkningen effektivt sätt. Från Centerns sida tycker vi att denna förändring är rimlig, precis som vi i andra sammanhang, t.ex. när det gäller socialtjänsten, hävdat att den som har kostnadsansvaret också måste kunna planera och besluta om hur tillgängliga resurser skall fördelas och hur omfattande verksamheten får vara. Centern, som av tradition har en stark ställning i kommunerna, har alltid värnat om den kommunala och landstingskommunala självbestämmanderätten. Med de krympande resurser som man på kommunal nivå kommer att tvingas leva med under lång tid framöver såvitt man i dag kan överblicka är det viktigt att man själv har kostnadskontroll över all den verksamhet som man har ansvar för. I Socialtjänstkommittén, där jag ingår, har Centern tillsammans med Moderaterna och kds varit överens om att den här principen om den kommunala självbestämmanderätten skall hävdas, t.ex. när det gäller socialt bistånd. Däremot har Socialdemokraterna och Folkpartiet liberalerna haft en annan mening. I frågan om primärvården hävdar vi samma princip. Här har Socialdemokraterna samma uppfattning som vi, medan de övriga här nämnda partierna intar en annan hållning. Det förefaller därmed, herr talman, bara vara Centern som konsekvent står fast vid principen om att ifall kommunerna och landstingen har kostnadsansvaret skall de också ha det avgörande inflytandet över hur resurserna skall fördelas. För vårdgivarens del - den enskilde läkaren, privatläkaren - innebär det här förslaget att den som vill bygga upp en privat verksamhet måste ha ett vårdavtal med sjukvårdshuvudmannen. Vi kan inte se det som någon större nackdel, eftersom vi förutsätter att den politiska viljeyttring som kommer till uttryck på riksnivå har sin motsvarighet på kommunal nivå. Med andra ord bör det inte vara någon skillnad mellan de politiska partiernas uppfattning på olika nivåer. Jag har därför svårt att förstå den misstro som alltför ofta kommer till uttryck i den här församlingen när det gäller kommunernas och landstingens goda vilja att rätta sig efter riksdagens beslut. Det är en misstro som i grunden egentligen också är en misstro mot det demokratiska system vi har i det här landet. På ett par punkter har vi från Centern tyvärr inte lyckats få gehör för de synpunkter vi har fört fram. Det gäller remissförfarandet och uppföljningen av lagändringen. Här vänder jag mig särskilt till socialministern, eftersom jag hoppas på att så småningom få ett visst gehör för de här tankegångarna. Inom en del landsting krävs att patienten har remiss från primärvården för att komma till en viss specialist. Förslaget innebär att samma regler som gäller för sjukvårdshuvudmännen även skall gälla för privata vårdgivare. Av resursskäl har ett remissförfarande ibland varit motiverat, även om det i dag tillämpas i långt ifrån alla landsting. Frågan är dessutom om det är särskilt kostnadseffektivt. Centern anser att specialisterna inom gynekologi och psykiatri generellt skall vara undantagna kravet på ett remissförfarande. Vi anser att det finns flera skäl till detta, men vi vill framför allt hänvisa till integritetsskäl. Vi menar också att de patienter som i dag har en väl fungerande läkarkontakt med en privatläkare måste kunna få fortsätta att gå till samma läkare även om denna privatläkare är en specialist. Patienten skall i det fallet inte först behöva gå till en husläkare eller en primärvårdsläkare för att få en remiss till en läkare som han eller hon redan går till. Vi tycker också att de förändringar som den privata vården genomgår måste följas upp med den årlig översyn, där det privata läkarnas situation redovisas för riksdagen. Eftersom det från vissa håll inom riksdagen och från de privata läkarna finns en viss misstro mot landstingets inställning till privata vårdgivare är det viktigt att få belagt om det finns någon täckning för det. Det är också angeläget att få belyst konsekvenserna av 65-årsgränsen ur framför allt patientperspektivet. Även en patient som väljer att vara kvar hos sin privatläkare även sedan denna har fyllt 65 år måste på samma villkor som andra patienter kunna få del av de resurser som finns i andra delar av vården, t.ex. röntgen och laboratorietjänster. Herr talman! Centern anser att det är mycket angeläget att ta ett nästa steg i genomförandet av handikapputredningens förslag och att regeringen skall arbeta fram en plan för detta. Denna mycket viktiga fråga får inte till följd av alla de problem som finns på ekonomins område och på andra områden bli liggande på en hylla i garderoben. Vi föreslår därför att en sådan plan tas fram så snart som möjligt. Herr talman! Jag står självfallet bakom Centerns samtliga reservationer i utskottet men nöjer mig nu för tids vinnande med att yrka bifall till reservationerna nr 17 i SoU24 och nr 3 i SoU25.
Herr talman! Roland Larsson uttalar en mycket stor tilltro till att vårdavtalen blir utformade så att privatläkare blir kvar. Jag kan tyvärr inte dela den tilltron. Landstingen är kostnadsansvariga och de är också producenter. De har den verksamheten att se på. För att man skall få ett vårdavtal kommer de att ställa sådana krav att det blir mycket svårt för en privat läkare att ställa upp på dem om de skall få verksamheten att gå runt. Vårdavtalet måste alltid vara tidsbegränsat. Vem vill kanske få ett treårigt avtal och etablera en verksamhet, investera och kanske få skulder på ett par miljoner för att sedan efter tre år upptäcka - när landstinget i sin verksamhet har funnit att man skall bygga ut något själv eller skärper kraven - att det är omöjligt för en privatläkare att vara kvar. Ingen kommer att tordas gå in med ett avtal som kanske är tidsbegränsat till tre fyra år och dra på sig skulder som egentligen skall amorteras över en tjugoårsperiod. Ett system med vårdavtal där landstingen har så oerhört stark ställning, kommer att innebära att ingen kommer att tordas gå in i någon form av privat verksamhet.
Herr talman! Regeringens och därmed också riksdagens intentioner när det gäller synen på privata läkare är helt klara i det här betänkandet. Det framstår mycket tydligt och det andas en mycket positiv inställning till att ha privata alternativ i vården. Det finns inget här som på något sätt talar för att de här vårdavtalen inte skulle komma till stånd, annat än att landstingen möjligen inte bryr sig om vad riksdag och regering säger. Om landstingen inte gör det blir detta en demokratisk fråga. Det är en fråga om att kunna hantera det demokratiska systemet på det sättet att det som riksdagen uttalar också får genomslag på den primärkommunala och landstingskommunala nivån. Det tycker jag är ett något annat problem, som inte på något sätt motiverar att man flyttar de här besluten ner till den nivå där de rätteligen hör hemma.
Herr talman! Det är just historien som talar emot Roland Larsson. Det vore önskvärt om det vore så som Roland Larsson säger. Men vi vet att - och det påpekades särskilt av Riksdagens revisorer - landstingen aldrig har visat något intresse av att följa riksdagens och regeringens intentioner inom primärvården och när det gäller de förslag på vårdens område som har lagts fram. Man kan gå tillbaka till 70 och 80-talet. Man har sagt samma sak. Landstingen har inte agerat på det sättet utan har byggt ut och handlat på annat sätt. Detta är ett problem. Men vi måste faktiskt vara realister och se att historien säger oss att vi inte i detta fall kan se någon beredvillighet hos landstingen att ta emot privata vårdgivare. Den som har erfarenhet av sjukvårdspolitik i Sverige, i synnerhet landstingens, vet att det inte finns någon beredvillighet att ta emot privata vårdgivare.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att man skall dra lärdom av historien, men man skall inte bara utgå från historien. Man måste blicka litet grand framåt också. Den som tittar litet grand bakåt - inte alltför långt bakåt - kan ändå se att inställningen i de här frågorna har förändrats. Vi har nu en regering som är socialdemokratisk men som ändå uttalar en välvillig och positiv inställning till de privata vårdgivaralternativen. Det är då fråga om att tro på att detta också är allvar. Det tycker jag att det är viktigt att man kan göra. Historien är viktig men den är inte allt. Därför har vi från Centerns sida också föreslagit att det skall ske en uppföljning. Det är här jag hoppas på socialministerns stöd. Det är viktigt att det här sker i praktiken, så att det inte blir som Leif Carlson säger. Det vore mycket olyckligt.

Herr talman! Beträffande socialutskottets betänkande SoU21 vill jag endast hänvisa till Ingrid Anderssons anförande senare i dag. Jag vill betona det stora arbete som har lagts ned i utskottet när det gäller dessa svåra frågor och den stora enighet som man ändå nått i detta betänkande och yrka bifall till utskottets förslag på denna punkt. Jag yrkar också bifall till utskottets hemställan vad beträffar SoU23 SoU25 berör handikappfrågorna. Enligt liberala värderingar har varje individ - också hon med de allra sämsta förutsättningarna - rätt att leva ett så värdigt liv som möjligt och rätt till samhällets resurser på samma villkor som alla andra. Många i Sverige har inte de möjligheterna. De tillhör det glömda Sverige. För deras skull måste Handikapputredningens alla förslag tas fram. Den borgerliga regeringen genomförde den första individreglerade delen, LSS. Slutbetänkandet som innehåller förslag som syftar till att göra hela samhället tillgängligt för människor med funktionshinder återstår. Folkpartiet liberalerna anser att regeringen måste utarbeta en plan för genomförandet av dessa förslag och därefter återkomma till riksdagen med en redovisning. Tillgången på hjälpmedel är en annan viktig förutsättning för ett bra liv för många funktionshindrade. Det finns i dag en rad problem inom hjälpmedelsområdet. Det händer t.ex. att man köper kortsiktigt billigt och långsiktigt dyrt. Avvägning mellan kostnaden för hjälpmedlet och kostnaden för hemtjänst görs inte, och det finns stora skillnader i bedömningen av hjälpmedelsbehovet i landet. Folkpartiet liberalerna anser därför att åtgärder bör vidtas för en mer enhetlig behovsprövning samt underlag för vilka hjälpmedelsinsatser som är mest effektiva från en hälsoekonomisk synpunkt. Vi står naturligtvis bakom samtliga reservationer i det här betänkandet, men jag yrkar här bara bifall till reservationera 1 och 3. Herr talman! Jag övergår nu till det betänkande som behandlar primärvården och privata vårdgivare. I propositionen sägs en hel del positivt om fasta läkarkontakter i primärvården och om värdet av privata vårdgivare. Det är roligt och överraskande att läsa när man som jag i många år arbetat med dessa frågor och mött väldigt lite förståelse och mycket kritik, inte minst för husläkarlagen. Det är ju den som har bidragit till en stor del av det positiva som hänt inom primärvården under den senaste tiden. Det är bra att den socialdemokratiska regeringen erkänner att det finns fördelar med husläkarlagen och kanske t.o.m. erkänner att det har skett en utveckling till det bättre för patienterna. I dag torde det vara åtskilliga som t.o.m. vet namnet på sin husläkare och därmed också vet vem man skall vända sig till om man får problem. Bara detta är en mycket stor förändring för många patienter. Tyvärr, herr talman, är regeringens positiva inställning bara ord i propositionen, eftersom de konkreta förslagen hotar allt det positiva som husläkarlagen har åstadkommit. Det ur den synpunkten viktigaste förslaget är naturligtivs avskaffandet av husläkarlagen och därmed ett vidhållande av höstens återställarpolitik. Att återinföra landstingskontrollen över alla ersättningsetableringar och nyetableringar ger de landstingsmajoriteter som så önskar möjlighet att låta den privata vården successivt upphöra. Landstingen och deras politiker skall på nytt vara de som vet bättre än patienterna. I detta konkreta förslag är även Centerpartiet en ivrig påhejare för att förskjuta makten från patienterna till landstingspolitikerna. Frågan om etableringsrätt är naturligtvis en fråga om möjligheter för en vårdgivare att etablera sig, men det är också i högsta grad en fråga om patientens valfrihet. Finns inga privata vårdgivare finns heller ingen patient som kan välja honom eller henne. Regeringen vidhåller synen på vikten av det landstingsveto som fanns i det s.k. Dagmarsystemet mot nyetableringar av privata icke-allmänläkare och privata sjukgymnaster. Det är kanske detta som gjort förslaget så attraktivt för Centerpartiet. I detta ligger också - relativt dolt - ett avskaffande av den rätt som länge funnits till ersättningsetableringar då innehavaren upphör med sin verksamhet på grund av pensionering, dödsfall eller annan orsak. Herr talman! Vi vi motsätter oss dessa förslag som vi anser leder till mindre stimulans till förnyelse än de till i november i fjol gällande reglerna. Särskilt utmanande tycker vi avskaffandet av ersättningsetableringarna är. Detta kommer i flera fall att leda till svåra problem för enskilda vårdgivare som gjort betydande investeringar. Det kommer även att minska intresset att börja verksamhet som enskild. Socialdemokraterna har kritiserat etableringsfriheten med kostnadsargument. Det skulle bli så mycket dyrare. Nu erkänns i propositionen att ersättningsreglerna för husläkare inte har varit kostnadsdrivande. Från många olika håll har lika många uppgifter kommit om kostnaderna för den privata etableringen och vilka övriga konsekvenser som etableringen har medfört. För att denna diskussion skall kunna föras med ett korrekt underlag anser vi att det är angeläget att samtidigt som etableringsrätten återinförs utvärdera hur den påverkar de totala sjukvårdskostnaderna, utbudet av vård och vårdens kvalitet för den enskilde patienten. Herr talman! I propositionen föreslås också införande av en åldersgräns för privatpraktiserande vårdgivares möjlighet att få offentlig ersättning. Med vissa övergångsregler sätts gränsen till 65 år. Detta torde innebära en risk för ett ytterligare påskyndande av en avveckling av privata vårdgivare. Frågan om åldersgräns kan givetvis diskuteras och har diskuterats. Den föregående regeringen föreslog en åldersgräns på 70 år, något som då avvisades av riksdagen. Ett skäl för en åldergräns är att ha samma regler för de privata vårdgivarna som gäller för de landstingsanställda. Vi från Folkpartiet liberalerna är beredda att acceptera konsekvensen av ett sådant synsätt. Regeringen nämner i texten den del av den stora pensionsreformen som rör arbetstagarnas rätt i framtiden att kvarstanna t.o.m. 67 års ålder. Någon slutsats för de privata vårdgivarna av detta drar regeringen dock inte. Om de allmänna reglerna snart ändras så att de som önskar fr.o.m. 1998 kan kvarstå i tjänst till 67 års ålder borde slutsen rimligtvis bli att inte nu sänka privata vårdgivares åldersgräns mer än till just 67 år. Denna regel borde då kunna träda i kraft fr.o.m. 1998. Med tanke på den långa utbildning som framför allt läkare har och det värdefulla arbete som många läkare utför vore det värdefullt om landstingen inte automatiskt tillämpade 67-årsgränsen för vare sig de egna eller de privata vårdgivarna. Vi ser dock betydande risker för att så blir fallet i de landsting som har socialistisk majoritet. I propositionens föreslås att de landsting som har eller inför remisskrav till egna sjukgymnaster eller till egna specialister skall införa det också för de privata vårdgivarna. Detta kan synas rimligt utifrån ett perspektiv av likabehandling. Vi ser dock stora problem i en tillämpning av den föreslagna regeln. Det finns enligt vår mening en betydande risk för att remisserna i stor utsträckning kommer att riktas till landstingens egna sjukgymnaster och specialistläkare. Den föreslagna regeln skulle därmed innebära att den minskning av privatvården som vi befarar på grund av landstingens föreslagna vetorätt mot ersättnings och nyetableringar blir än större. Så länge dessa risker finns är vi inte beredda att tillstyrka den föreslagna ändringen. Herr talman! Jag står även här givetvis bakom samtliga våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bara bifall till reservationerna 3 och 5 när det gäller primärvården.

Herr talman! Det finns inget i det här betänkanet som talar för det som Kerstin Heinemann säger, nämligen att patientens valmöjlighet skulle begränsas. Tvärtom stryks det mycket ordentligt under att patientens valmöjlighet skall finnas kvar och vara oförändrad. Patienten skall ha möjlighet att välja sin läkare. Läkarna kommer att finnas oavsett om de är i privat verksamhet eller i landstingsverksamhet, så möjligheten att välja den läkare man vill ha kommer inte att förändras oavsett hur det går. Därför tycker jag att påståendet grundar sig på en misstanke om att landstingen inte kommer att bry sig om vad riksdagen säger. Påståendet bygger på att landstingen inte kommer att ta någon hänsyn till vad riksdagen uttalar, och det tror jag är fel. Det finns inget som säger att inte landstingen kommer att följa det riksdagen säger. Misstron mot landstingen tycker jag är ogrundad. Det finns, som sagt, en viss historisk erfarenhet av att det har varit på det sättet, men nu väljer man en ny väg där regeringen släpper fram privata vårdgivare. Skulle då risken för socialism i systemet vara större om socialdemokratiskt styrda landsting får bestämma än om den socialdemokratiska regeringen får bestämma?
Herr talman! Förvisso finns rätten att välja läkare med. Men vad vi är oroliga för är att det då gäller att välja en läkare som är anställd av landstinget och inte de privata rådgivarna. Då begränsas valfriheten i högsta grad. Roland Larsson talar om historia, att det nu har blivit andra tider och att vi nu skall lita på det. Jag är inte så säker på det. Jag har ganska lång landstingserfarenhet och känner mycket väl till förhållandena. Det har varit tillåtet att släppa fram privata vårdgivare, men det har man inte gjort. Så många beslut har fattats här i riksdagen, bl.a. med anledning av Riksdagsrevisorernas anmärkning beträffande hur primärvården sköts och att den behöver byggas ut, som landstingen inte alltid har brytt sig om. Därför är jag inte lika optimistisk som Roland Larsson när det gäller framtiden och en öppnare syn på privata vårdgivare.
Herr talman! Jag kan bara hoppas att det inte blir så som Kerstin Heinemann säger, att landstingen i hög grad skulle försöka begränsa möjligheterna för privata vårdgivare. Det skulle vara tragiskt. Jag tror inte heller att det är så stor risk för detta. Men jag tycker inte att det som Kerstin Heinemann säger stämmer, sett utifrån patientperspektivet, för att om jag som patient väljer att läkare A skall vårda mig och läkare A råkar vara privatläkare eller anställd av landstinget, så ser jag inte att han vårdar mig på ett annorlunda sätt om han är privatanställd än om han är landstingsanställd. Jag tror att jag får samma vård av läkare A, oavsett i vilken form han verkar. Utifrån patientperspektivet är det fel att påstå att valfriheten begränsas. Däremot kan det vara så utifrån läkarnas perspektiv, om landstinget tillämpar systemet på ett felaktigt sätt, vilket jag hoppas att de inte kommer att göra.
Herr talman! Detta handlar inte i första hand om läkarnas eller andra privata vårdgivares valfrihet. Det handlar faktiskt om patientens valfrihet. Det kan finnas olika skäl till att man vill anlita en privat läkare i stället för en landstingsanställd läkare. Det begränsar, som vi ser det, även patienternas frihet. Dessutom tycker jag att det är litet märkligt att Centerpartiet vill begränsa möjligheterna för människor inom dessa yrken att bedriva egen verksamhet - en småföretagarverksamhet. Det är synd att Centern har ändrat sin syn sedan de satt med i den förra regeringen och nu går emot detta förslag.

Herr talman! I regeringsförklaringen angavs att regeringen skulle presentera en samlad politik mot våldet. Flera åtgärder har redan vidtagits och en ny samlad handlingsplan har börjat ta form. Jag vill därför informera riksdagen om detta arbete. Våldet medför ingripande verkningar för den som drabbas, i form av fysiska och psykiska skador och annat lidande. Men våldet berör oss alla och har konsekvenser även för dem som inte drabbas direkt. Det skapar en rädsla och en känsla av otrygghet som påverkar människors livskvalitet och handlingsfrihet. Vi kan aldrig acceptera våldet i vårt samhälle, och vi måste alla vara beredda att göra vad som står i vår makt för att minska våldsbrottsligheten. En för mig grundläggande och självklar utgångspunkt för att motverka våldet är att arbeta för ett samhälle med social rättvisa. Att minska arbetslösheten, motverka segregationen och utslagningen och att ständigt arbeta för att alla skall kunna leva under drägliga och värdiga förhållanden är själva basen i arbetet. Flera av de åtgärder som jag kommer att redogöra för har samband med dessa grundläggande målsättningar. Regeringen har tillsatt en statsrådsgrupp mot våld. Den har till uppgift att samordna regeringens insatser på detta område. Som ett led i detta arbete har gruppen beslutat att ta fram en skrift, "Motverka våldet". Den innehåller en kartläggning och redovisar en del av de åtgärder som regeringen och dess myndigheter genomför och planerar. Skriften offentliggjordes häromveckan. Såsom inte minst framgår av skriften kan åtgärder mot våldet aktualiseras inom en lång rad samhällssektorer. För att identifiera dessa områden har det bildats en grupp med företrädare för olika departement inom regeringskansliet. På detta sätt breddas och fördjupas kunskapsbasen vid beredning av frågor som kan och bör påverkas av brottsförebyggande aspekter, t.ex. skolans roll och uppgifter, socialtjänstens arbete samt alkohollagstiftningen. Genom samarbetet förbättras också förutsättningarna för att integrera kampen mot våldet i samhällsplaneringen i stort. Den 22 maj ägde ett s.k. rundabordssamtal rum på initiativ av kungen. Närvarande var, förutom kungen och drottningen, bl.a. företrädare för regeringen och riksdagen samt enskilda och representanter från organisationer som aktivt arbetar för att motverka våldets spridning i Sverige. Vid sammanträffandet fick vi tillfälle att lyssna till företrädare för många intressanta antivåldsprojekt. Regeringen skall bidra till att sprida deras kunskaper, tips och idéer vidare. Inom regeringskansliet utarbetas därför en skrift som främst kommer att riktas till enskilda, föreningar, organisationer och skolor. Skriften skall bl.a. innehålla korta beskrivningar av vad man som enskild kan göra, vilket arbete som bedrivs i föreningar och liknande information. Tanken är att regeringen på så sätt skall kunna främja enskilda projekt och informera om det omfattande arbete som faktiskt bedrivs runt om i landet. Alla måste medverka i kampen mot våldet. De insatser som nu har beskrivits har syftat till att samla alla i kampen mot våldet, att sprida kunskap om vad som görs och att uppmuntra till engagemang. Den bild som vuxit fram under detta arbete visar att insatserna mot våld runt om i landet präglas av handlingskraft. Jag får gott hopp om framtiden när jag tar del av all god vilja som förenas i detta arbete. I mitt fortsatta arbete kommer jag att söka vägar för att samordna insatserna. För att nå framgång är det avgörande att åtgärderna bygger på kunskap och att arbetet bedrivs med kontinuitet. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har regeringens uppdrag att utarbeta underlag till ett nationellt brottsförebyggande program. Uppdraget kommer att redovisas under våren. Trygghetsutredningen har i ett delbetänkande, Trygghet mot brott i lokalsamhället, tagit upp frågor om hur tryggheten kan ökas på olika sätt och redovisat en kartläggning av olika brottsförebyggande verksamheter. Därutöver pågår försöksverksamhet med lokalt brottsförebyggande arbete på några orter i Sverige, de s.k. Pilotprojekten. Arbetet i Pilotprojekten har på regeringens uppdrag stötts av BRÅ och skall även utvärderas av BRÅ. Med detta som huvudsaklig grund kommer regeringen under hösten att utarbeta ett nationellt brottsförebyggande program. Programmet kommer att innehålla statsmakternas övergripande utgångspunkter för brottsförebyggande arbete och de teoretiska grundvalarna för detta arbete. Programmet bör också kunna medverka till att kunskap och erfarenhet sprids över landet. När det gäller lokalt arbete kommer naturligtvis de erfarenheter som vunnits vid Pilotprojekten att vara av väsentlig betydelse. Det är vår förhoppning att vi skall kunna redovisa tänkbara modeller för lokalt brottsförebyggande arbete, möjligheter och svårigheter på det lokala planet och tänkbara vägar för att främja samordning. Att finna former för en målinriktad samverkan mellan t.ex. polis, skola och socialtjänst skapar väsentligt förbättrade förutsättningar för ett effektivt arbete mot våldet. Detta kommer inte minst att få betydelse när det gäller att förhindra att barn och ungdomar dras in i kriminalitet. Polisens nya inriktning mot ett problemorienterat arbetssätt och närpolisverksamheten bör ge förbättrade förutsättningar för detta arbete. Jag övergår nu till att beskriva mer specifika åtgärder som vidtas och planeras inom departementen för att förebygga och bekämpa våld. Jag vill då understryka att min redogörelse inte begränsas till Justitiedepartementets ansvarsområde. Det förtjänar även att anmärkas att vissa av de insatser som görs initierats av den förre regeringen. Detta visar att frågan om insatser mot våld är en fråga som förenar oss över partigränserna. Brottsdebuten sker ofta i unga år, ibland redan i 10-12-årsåldern. Åtgärder måste därför sättas in på ett tidigt stadium. Att ge barn och ungdomar möjlighet att växa upp till mogna och ansvarskännande medborgare, att ge dem en trygg och bra start i livet är ett säkert sätt att motverka våld. En sådan utveckling kan åstadkommas endast genom långsiktiga åtgärder som berör stora områden i samhällsplaneringen, t.ex. skola, bostäder och arbete. För att förhindra en brottslig utveckling krävs också ett samarbete mellan familj och myndigheter. Detta hindrar inte att samhället skall reagera med snabba åtgärder när brott faktiskt begås. kommer barn och ungdomars levnadsvillkor och skolans roll att belysas. Utredningen skall också föreslå och initiera åtgärder som kan skapa bättre förutsättningar för de boende i storstädernas bostadsområden. Ungdomars uppväxt och etableringsvillkor skall analyseras och redovisas av Ungdomsstyrelsen under år 1996. Kommittén för det inre arbetet i skolan har bl.a. till uppgift att belysa arbetet i det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. En fundamental fråga för kommittén är hur skolan bemöter de barn och ungdomar som har de allra största svårigheterna. Arbetet skall redovisas senast den 1 november 1997. Barnombudsmannen har på regeringens uppdrag ansvaret för en bred kampanj mot mobbning. Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att följa och dokumentera hur långvarig arbetslöshet påverkar ungdomars sociala anpassning och hälsotillstånd. En första översikt skall presenteras under 1995. Jag vill i detta sammanhang också nämna den översyn av socialtjänstlagen som pågår. En grundtanke i Socialtjänstkommitténs betänkande är att stärka barnens ställning. Nya regler om handläggning av mål och ärenden hos polis, åklagare och i domstol när ungdomar misstänks för brott har trätt i kraft i år. Målen skall hanteras snabbare och skall handläggas av personer som är speciellt kunniga och erfarna när det gäller ungdomar. Vårdnadshavares och andra vuxnas ansvar för dem som är under 18 år betonas också. Beredningen av frågan om ett nytt påföljdssystem för ungdomar fortsätter. Riksåklagaren kommer under sommaren att redovisa ett uppdrag som avser att beskriva hur medling skall kunna användas i detta system. De flesta våldsbrott begås av personer som tidigare är kända för brottslighet av olika slag. En stor del av dem är drogmissbrukare. Alkohol och andra droger är kanske inte en direkt orsak till våldet, men drogerna kan vara en faktor som utlöser våld. Tre av fyra våldsbrott begås av berusade gärningsmän. Dessutom medför missbruk ett utanförskap och ofta en utslagning ur samhället som skapar en grogrund för kriminalitet. Regeringen har avsatt 75 miljoner kronor till åtgärder för att minska alkoholkonsumtionen. Det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar skall särskilt prioriteras. Regeringen har dessutom givit en grupp forskare i uppdrag att sammanställa kunskaper inom olika forskningsområden för att bättre kunna analysera ungdomars drogmissbruk, asocialitet och våldsbenägenhet. Arbetet skall vara slutfört senast den 31 december 1995. För närvarande pågår också ett arbete med att kartlägga tillgänglig forskning om olika dopningsmedel och dessas verkningar. I arbetet ingår bl.a. att analysera om det finns en koppling mellan missbruk av dopningsmedel och annat missbruk och våldsbrott. Arbetet skall redovisas före utgången av Stora klyftor mellan människor tenderar till att leda till våld. Våldsbrottsligheten har inte sällan en koppling till bostadsområden med en hög andel invandrare, hög arbetslöshet och stort bidragsberoende. Ett av målen i regeringens politik är att skapa likvärdiga förutsättningar för invandrare som för den övriga befolkningen. Arbetet mot främlingsfientlighet och rasism är ytterligare ett led i kampen mot våldet. Regeringen har avsatt 125 miljoner kronor för särskilt invandrartäta bostadsområden. Tanken är att framför allt storstadskommunerna skall arbeta fram handlingsplaner som syftar till att bryta den tilltagande segregationen. Därutöver har en särskild kommitté tillsatts för att utveckla arbetet med invandrarnas integration. Inom regeringskansliet utarbetas också förslag till hur arbetet mot främlingsfientlighet och rasism skall utformas. Över 7 miljoner kronor har beviljats ungdomskampanjen "Ungdom mot rasism". I varje kommun stöds lokala samarbetsprojekt med denna inriktning. Antalet vapen i Sverige ökar stadigt. Det har blivit allt vanligare att ungdomar beväpnar sig med knivar och andra farliga föremål. Tungt kriminellt belastade personer har också i ökad utsträckning tillgång till skjutvapen. Ett antal mycket allvarliga brott har förövats med skjutvapen här i landet under det senaste året. Regeringen har därför nyligen påbörjat ett arbete med en genomgripande översyn av vapenlagstiftningen med inriktning på att förebygga våldsbrott. Målsättningen är att skapa ett samhälle där endast legal hantering av vapen förekommer. Arbetet omfattar flera olika områden, bl.a. skall vapenlagen och knivförbudslagen ses över. Arbetet skall redovisas före utgången av år 1996. En särskild arbetsgrupp arbetar också med frågor om åtgärder för att skärpa säkerhetsskyddet när det gäller militära skjutvapen. Ett särskilt angeläget ämne är att motverka våld mot kvinnor och barn. Kvinnovåldskommissionen kommer snart att redovisa sitt uppdrag. Prostitutionsutredningens förslag är nu ute på remiss. Det är min förhoppning att vi med dessa förslag som grund skall kunna presentera åtgärder som förstärker kvinnors och barns skydd mot att bli utsatta för sexuella övergrepp och annat våld. Tillämpningen av lagen om besöksförbud har på regeringens uppdrag utvärderats av BRÅ. Uppdraget redovisades nyligen till regeringen. Dessutom pågår ett flertal projekt som syftar till att förbättra skyddet för kvinnor som utsätts för våld eller hot. Regeringen avser nu att utvärdera flera av de åtgärder som vidtagits till stöd och skydd för utsatta kvinnor. Utvärderingen kommer att ske inom ramen för en samlad utvärdering av åtgärderna inom brottsofferområdet. Även här är syftet att skapa en samlad bild av de åtgärder som vidtagits och vilka effekter som de har haft. Vad jag har redovisat är de väsentligaste inslagen i regeringens samlade politik mot våldet. Vi har påbörjat ett långsiktigt arbete, och jag är övertygad om att vi är på rätt väg. Jag vill emellertid avslutningsvis betona att åtgärder mot våldet inte bara - och inte ens huvudsakligen - är en uppgift för oss politiker. Regeringen och riksdagen kan undanröja hinder och skapa förutsättningar för arbetet mot våldet. Det krävs dock ett lokalt engagemang och ett brett deltagande för att åstadkomma förändringar. Vi måste alla ta ansvar för det samhälle vi lever i och söka förbättra det.

Herr talman! Det är tacknämligt att det finns ett stort engagemang från regeringens sida i kampen mot våldet och förhoppningsvis i kampen mot det som utgör bas för våldet. Våldet har oftast djupare grunder. Med tanke på detta är jag något förundrad över den redovisning som vi har fått. Det finns ändå i dag mycket kunskap. I justitieutskottet hade vi denna vecka en utfrågning där praktiker, forskare och även en ung man som företrädde Non fighting generation deltog. Alla hade den gemensamma synen att det mest avgörande i brottsförebyggande sammanhang är familjen. Jag lyssnade noga och jag kunde notera att justitieministern nämnde ordet familj endast vid ett tillfälle. Det gällde då en strävan att få till stånd samordning mellan familj och myndigheter. Om vi inte har klart för oss familjens normöverförande betydelse, kan vi hålla på att vidta i stort sett vilka åtgärder vi vill, men vi kommer att få mycket svårt att nå positiva resultat. Därför vill jag höra om det ändå inte finns planer på reglering som syftar just till att undanröja hinder för familjen att fungera som normöverförare. Den borgerliga regeringen införde vårdnadsbidraget av detta skäl. Det är nu borta. Vi införde skolpengen. Men allt tyder på att den kommer att tas bort genom ett beslut i kammaren i dag. Jag har vidare uppfattat att vi har varit överens om ett utökat skadeståndsansvar för föräldrar. Det finns säkerligen också andra lösningar, och jag vill gärna höra vilka planer som finns att på detta område undanröja hinder för familjer.
Herr talman! Jag tror att det inte finns någon i vårt land, Gun Hellsvik, som inte har familjens normgivande betydelse klar för sig. Det är så fundamentalt att det ibland förefaller som om moderaterna hade nyupptäckt någonting som för alla andra är så självklart att de inte oavbrutet behöver framhålla det. Att familjen, där barnen växer upp och möter vuxna människors normer och värderingar, är det viktigaste fundamentet för ett uppväxande barn är en sådan självklarhet i en socialdemokratisk politik att den genomsyrar hela den politik som vi bedriver. Denna syftar till att skapa ett samhälle som gör det möjligt för alla - män, kvinnor och barn - att växa upp under mycket goda förhållanden. Hela den samlade politiken har för sina ögon att säkerställa att människor i familjen får en möjlighet att leva ett gott liv. Det är basen för att barn skall växa upp till bra människor. Vad är det för hinder som Gun Hellsvik syftar på när det gäller familjens möjligheter att fungera som normgivare? Om vårdnadsbidraget utgör lösningen på det hindret, vore detta problem mycket litet. Det problem som vi har att möta när vi hanterar ungdomar som är på väg in i kriminalitet har mycket litet att göra med vårdnadsbidrag. Det har däremot mycket att göra med sociala förhållanden i uppväxtmiljön, med hur skolan fungerar och hur vuxenvärlden fungerar i allmänhet i förhållande till dessa barn. Det har mycket att göra med alkohol och droger i vårt samhälle men mycket litet att göra med vårdnadsbidrag.
Herr talman! Vi tror inte att vi har upptäckt familjens betydelse. Det fanns tidigare i Sverige en enighet över partigränserna om familjens betydelse, men efter hand som det mer och mer kommit att centralt bestämmas vad som skall avses med ett gott liv för en familj har vi insett att alltför många har kommit alltför långt från förståelsen för vad som egentligen ligger i familjens betydelse. Ett gott liv kan se mycket olika ut. Det behöver inte se ut så som vi uppifrån försöker styra det till.

Herr talman! Jag vill först säga att jag tyckte att det var en mycket bred och gedigen presentation som gjordes av en mängd åtgärder. Det är naturligtvis precis så som man måste gå till väga. Det gäller ett komplext problem som kräver mångfasetterade åtgärder. Jag skall koncentrera min fråga till alkoholproblematiken. Vi vet ju i dag att alkoholkonsumtionen bland ungdomarna ökar, kanske speciellt ölkonsumtionen. Det har naturligtvis många orsaker, bl.a. den ökade tillgängligheten. En annan fråga i detta sammanhang är åldergränserna. Det allra senaste som har kommit på tapeten är folkölet, där vi har fått se en mycket kraftig ökning av konsumtionen. Jag var häromkvällen i en konsumbutik i Gamla stan, där det på en skylt stod att man inte får köpa tobak, om man är under 18 år. Det fanns dock ingen skylt om att man inte fick köpa folköl. Jag frågade expediten varför det inte fanns någon sådan. Då sade hon: Det är så nytt. Hon kände inte till att det sedan lång tid tillbaka finns en sådan gräns.
Herr talman! Berndt Ekholm tar upp en mycket central fråga i den här problematiken, nämligen alkoholens tillgänglighet och utbredning i allt lägre åldrar. Jag tror att flera av de initiativ som har påbörjats, framför allt aktiviteter på det lokala planet, kommer att handla just om problematiken kring alkohol. Jag skulle tro att just sådant som att kontrollera att det i butiker inte säljs alkohol till minderåriga kommer att vara centrala inslag i många av de aktiviteter som startar ute i kommunerna. Jag skulle tro att i den handlingsplan som en kommun ställer upp för sitt brottsförebyggande arbete kommer frågor kring alkohol och bl.a. kontrollen av efterlevnad av de regler som finns att ha en central betydelse i detta sammanhang. Jag vill understryka att regeringen är medveten om alkoholpolitikens betydelse i sammanhanget. Det är naturligtvis fullt möjligt att föra en diskussion om förändring av det regelverk som vi har - om åldersgränser annat som berör tillgängligheten - men jag tror att det viktigaste på detta stadium ändå är att se till att de regler som vi har följs. De är faktiskt en gång noga övervägda. Parallellt med detta bör det spridas inforation kring dessa frågor, inte bara till ungdomarna själva för att öka deras möjligheter att våga säga nej till droger utan också till vuxenvärlden, som ju alltför ofta demonstrerar en total okänslighet inför det här problemets allvar och betydelse.

Herr talman! Vi fick ganska nyligen ett betänkande som bl.a. behandlar frågan om skydd för vittnen och målsägande. I det betänkandet framförs ett antal förslag till hur vi skall kunna komma vidare både för att öka benägenheten att vittna och för att undanröja vissa faktorer som bidrar till en rädsla hos målsägande och vittnen. Jag tror att många av de förslagen kan innebära en klar förbättring när de genomförs. Inte minst tror jag att det är betydelsefullt hur rättsväsendets olika institutioner agerar i förhållande till vittnen. Vi har i dag ett system som är så koncentrerat på rättssäkerhet, utredning och bevisföring att man nog glömmer bort att man har att hantera människor som faktiskt inte frivilligt infinner sig men som uppfyller en samhällsskyldighet, som dessutom är oerhört väsentlig. Men vi måste nog gå vidare med det som finns föreslaget i det betänkandet. Denna fråga har många dimensioner. Det handlar dels om att vanliga människor kan känna obehag i ganska enkla sammanhang, dels om situationer där vittnen faktiskt är utsatta för mycket allvarligt hot och riskerar repressalier av olika slag. Inte minst i samband med organiserad brottslighet och vissa typer av gäng förekommer denna typ av farliga situationer. Vi arbetar med att utifrån den kunskap och erfarenhet som polis och åklagare kan samla ihop se vilka förändringar i regelverket och andra typer av åtgärder som vi kan vidta. Även på det europeiska planet pågår ett arbete med att hitta former för att öka skyddet för dem som skall medverka i rättegångar. Detta är inte ett svenskt problem. Det är ett mindre problem i Sverige än i flertalet andra europeiska länder. Förhoppningsvis kan vi få bra idéer och underlag även från det europeiska forumet.
Herr talman! Jag vill ta upp frågan om våldsskildringar. I boken "Motverka våldet" behandlas på s. 17 våldsskildringar. Det är närmast fråga om ett konstaterande av det som vi hela tiden har försökt upplysa om, att sådana påverkar och skadar den yngre generationen. Enligt mitt sätt att se det behövs inte flera undersökningar. Undersökningar har gjorts. Resultatet av att unga människor ser på våldsskildringar som finns på video är att deras sinnelag förändras. Vi fick i tisdag information om att detta har betydelse och leder till att det grövre våldet tränger ner i åldrarna. Man sparkar på en redan liggande. Det framkom att det var av rädsla för att den som redan var nedslagen skulle kunna hoppa upp och slå tillbaka. Förekomsten av knivar har ökat, och det är också ett led i detta. I justitieministerns tal framkom inte någonting om konkreta åtgärder mot det jag har tagit upp. Hon nämnde ingenting om några förslag om förhandsgranskning av video eller om åtgärder av det slag man har vidtagit i Norge. När våldsskildringar sänds på TV på tider då barn kan se dem, tejpas de över med svarta lappar. Jag skulle vilja ha flera konkreta förslag.
Herr talman! Vi har ett våldsskildringsråd, som har till uppgift att arbeta med frågor som har att göra med våldsskildringar i våra medier. Det tillkom mot bakgrund av den debatt som har pågått under många år i vårt land när det gäller våldsskildringar. Jag delar uppfattningen att en allmän ökning av förekomsten av våldsskildringar i medier, framför allt i samband med underhållning, på sikt har betydelse för vår inställning och attityd till våld. Frågan är hur vi skall gå vidare för att bekämpa förekomsten av våldsskildringar. Jag tror inte ett ögonblick på att vi kan förbjuda bort våldsskildringar. Vi har förbjudit bort de grova våldsskildringarna i medier som visas för allmänheten. Återkommande i debatten är förhandsgranskning av video. Jag är alltid litet förvånad över att den frågan kommer upp. Det måste bottna i att man inte riktigt har förstått vad förhandsgranskningens syfte är. Vi har förhandsgranskning av filmer som visas på biograf och även av de videor som kan visas på biografer. Syftet med det är att i förväg ange vad som är tillåtet eller inte tillåtet. Om det vore så att den videofilm som man kan hyra eller köpa i butiker var av ett otillåtet slag, skulle det betyda att det problem vi har att leva med är att man inte efterlever förbudet mot grova våldsskildringar. Men så är icke fallet. Vårt problem i dag är att vi inte ens vill ha det våld som vi har godkänt. Det är den svåra debatt som vi har att fortsätta föra: Skall vi ha en censur som förbjuder våldsskildringar som vi i dag accepterar för vuxna, därför att även barn kan tänkas komma att se dem? Det är den svåra frågan att svara på. För min egen del vill jag inte ha ett samhälle där vi i vuxenvärlden omyndigförklaras bara för att vuxenvärlden inte klarar av att ta ansvar för barnen och se till att de inte möter den typ av filmer vi anser inte är lämpliga för barn. Därutöver tycker jag att vi skall ställa högre krav på våra allmänna medier såsom TV, att de skall vara mycket noggranna i sitt urval av vilka program de visar på olika tider. Det har blivit betydligt bättre efter den debatt vi har fört, men jag tror att det kan bli ännu bättre.
Herr talman! Justitieministern säger att det grova våldet är borta från videorna. Men problemet är att det förekommer en sådan uppsjö. Vi fick en siffra på att 1 000 videor per vecka kommer in i landet. Det släpps våldsskildringar som är direkt olämpliga. Var gränsen sedan skall sättas kan man diskutera. Men om vi hade en bättre kontroll kunde man hindra denna översköljning från marknaden. På något sätt måste vi försöka få kontroll. Vi kan inte bara låta detta som är skadligt ske. Jag har inte några direkta förslag till konkreta åtgärder. Men vi måste ta itu med konkreta åtgärder tillsammans. Vi kan inte släppa det och säga att vi skall försöka ta ansvar. Det måste till ytterligare lagförslag.
Herr talman! Om man skall lösa ett problem måste man först vara noga med att precisera vad som är problemet. En bättre kontroll av den film som kommer in över våra gränser fyller bara en funktion om problemet är att det i dag kommer in filmer som inte är tillåtna i vårt land. Men det är inte det som är problemet. Det tror jag att vi är överens om. Det är mängden av våldsskildringar över huvud taget som i och för sig är accepterade. Det finns en del som helst skulle se att vi inte hade dem. Men det är en annan debatt. Det handlar inte om bättre kontroll. Då måste vi ta tjuren vid hornen och diskutera om vi skall ha mer censur i vårt land.

Herr talman! I morgon går startskottet för de officiella förberedelserna för den stora regeringskonferensen 1996, den konferens som skall göra en översyn av Maastrichtfördraget. I morgon samlas nämligen för första gången den s.k. reflexionsgruppen. Det är dess arbete som jag avser att informera riksdagen om. Den skall förbereda regeringskonferensens dagordning. Att mötet hålls just i morgon, den 2 juni, har en alldeles speciell förklaring. Det är 40-årsdagen av mötet i Messina i Italien, det möte som var startskottet för det arbete som resulterade i Romfördraget, som i sin tur lade grunden till ett samarbete mellan länder som i många avseenden verkligen har fungerat - först EEC, sedan EG och nu EU. Samarbetet inom den europeiska unionen står inför en stor utmaning under de närmaste åren. Hur skall alla de länder som nu bankar på EU:s dörr och vill vara med i gemenskapen beredas plats? Det handlar om länderna i Central och Östeuropa liksom de baltiska staterna som alla strävar efter en ekonomisk och politisk integrering i unionen. Det handlar också om Cypern, Malta och Slovenien. För Sverige är det centralt att de baltiska staterna kommer att finnas med bland de länder som upptas som nya medlemmar i unionen. Här ligger en stor uppgift, både för unionen och för de blivande medlemmarna. För länderna i Centraloch Östeuropa kommer det att krävas en omställning till moderna näringslivsstrukturer och en anpassning till den s.k. inre marknadens regelverk. För EU ställer det i sin tur krav på anpassning av arbetssättet för att också i framtiden kunna bevara handlingsförmåga och beslutskraft. Det är regeringens uppfattning att det är en huvudfråga för översynskonferensen nästa år att bana väg för denna framtida utvidgning. Regeringskonferensen skall alltså förberedas i den s.k. reflexionsgruppen. Den består av personliga representanter för utrikesministrarna samt deltagare från kommissionen och Europaparlamentet. Den svenska representanten är statssekreterare Gunnar Lund från UD:s handelsavdelning. Syftet med gruppens arbete är att ringa in de frågor som medlemsländerna behöver förhandla om när regeringskonferensen väl inleds under 1996. En slutrapport kommer att föreläggas toppmötet i Madrid i december 1995, det europeiska rådets möte. Mandatet för reflexionsgruppen lades fast vid toppmötet, det europeiska rådets möte, på Korfu i juni 1994. Enligt slutsatserna från det mötet skall arbetsgruppen "reflektera över och vidareutveckla tankar rörande de bestämmelser i unionsfördraget som skall underkastas granskning, samt i demokratisk anda pröva och utarbeta förslag till förbättringar på grundval av rapporternas utvärderingar om genomförande av fördraget". De rapporter som avses är utvärderingar av hur fördraget har fungerat hittills som ministerrådet, kommissionen och Europaparlamentet har gjort. Ordförande i arbetsgruppen är den spanske statssekreteraren för Europafrågor, Carlos Westendorp. Han har nyligen formulerat uppdraget så här: Gruppens huvuduppgift är att identifiera de verkliga problem som EU står inför, t.ex. utvidgningen, det instabila världsläget, den allmänna opinionens syn på EU och arbetslösheten. Gruppen avses upprätta en kommenterad dagordning för konferensen och ange alternativa utvecklingsvägar. Gruppen skall inte förhandla. Dess form är icke en mellanstatlig förhandling. Förhandla skall regeringarna sedermera göra, när själva konferensen börjar. Givetvis kommer gruppens arbete att ha utomordentligt stor betydelse för hur konferensen sedan startar och vilka frågor som kommer upp till behandling. Jag vill i det sammanhanget särskilt framhålla att alla förändringar i fördragen skall beslutas med enhällighet. Ordföranden Westendorp kommer att föreslå reflexionsgruppen att arbeta utifrån fem huvudområden. Det första området kallar han Utmaningarna. Europa är i grunden förändrat efter Berlinmurens fall. Medlemsskaran i EU kommer att växa. Vad kräver det av EU, som i grunden är den organisation som varit den främsta garanten för freden på vår kontinent? Även om det fortfarande är fred i största delen i Europa kan man konstatera att läget inte har blivit mer stabilt. För det andra: Institutionella frågor, främst med anledning av den kommande utvidgningen. Det handlar om förbättringar och effektivisering av rådets, parlamentets och kommissionens arbetssätt och arbetsmetoder. Också balansen mellan de olika institutionerna skall beröras. Man kommer också att diskutera hur insynen och öppenheten kan ökas. För det tredje: Medborgaren och den europeiska unionen. Här skall gruppen diskutera medborgarnas rättigheter. Aktuella frågor är hur fördraget kan göras klarare och mera lättförståeligt. Hur kan den demokratiska kontrollen bli mera effektiv? Hur kan Europa bli en kontinent av frihet och säkerhet? Här kommer frågor om samarbetet som rör inrikesfrågor och rättsliga frågor - den tredje pelaren - också att tas upp. För det fjärde: Utrikes och säkerhetspolitiken. Detta område avser man att dela upp i flera delområden. Man skall dels diskutera klassisk utrikespolitik, fredsbevarande aktioner och gemensamma aktioner, dels frågor om säkerhet och försvar och vilka relationer som finns och skall finnas mellan EU och VEU och relationen med NATO. För det femte: De instrument som EU har till sitt förfogande. Kort sagt kan man säga att detta område handlar om att indentifiera vem som skall göra vad i EU och om att fråga vilket som är det bästa sättet att utnyttja de resurser som finns tillgängliga. Här kommer man också att ta upp policyfrågor som borde lyftas fram, t.ex. kampen mot arbetslösheten. Gruppen kommer att diskutera EU:s instrument i förhållande till nya samarbetsområden och aktionsområden. Inför varje möte kommer man att skicka ut ett frågeformulär till alla deltagare. Det kommer sedan, tillsammans med rapporterna som jag nämnt, att ligga till grund för diskussionerna. Jag skulle gärna vilja ta detta tillfälle i akt att läsa upp en fråga från det första frågeformuläret som jag tycker på ett intressant sätt visar på det perspektiv som reflexionsgruppen kan få om ordförandens inriktning blir den som också kommer att vägleda gruppens arbete i praktiken. I ordförandens brev står det så här: "I kommissionens och Europaparlamentets rapporter pekar de på en av de stora utmaningarna för EU: behovet av att få med folket i byggandet av Europa.

Kan vi komma överens om att vi skall ägna en del av vår tid till att identifiera dessa utmaningar och möjliga vägar att svara på dem?". De arbetsuppgifter som ligger framför reflexionsgruppen och senare medlemsländerna i regeringskonferensen är alltså mångfasetterade och viktiga. Den uppläggning som här har presenterats gör att många av de frågor som har varit aktuella i den svenska debatten - frågan om ett öppnare och mer effektivt samarbete som förstärker den demokratiska kontrollen, kampen mot arbetslösheten, den framtida utvidgningen osv. - väl ryms inom denna uppläggning. Det är intressant att den spanska ordförandens ansats stämmer väl överens med den svenska regeringens inställning att man måste närma sig de institutionella frågorna utifrån de sakfrågor man vill lösa. I denna förberedelseprocess är det självfallet av yttersta vikt att en nära kontakt hålls med riksdagen innan svenska positioner fastställs och att de frågor som kommer att behandlas i konferensen blir föremål för en bred debatt i det svenska samhället. Dessa frågor måste också belysas och diskuteras före konferensen. Det får inte bli så att frågor som rör EU-samarbetets framtid diskuteras bakom stängda dörrar utan offentlig insyn och debatt. När det gäller frågan om insynen och utvecklingen av denna process vill jag särskilt understryka den viktiga uppgift som den nyligen tillsatta parlamentariska kommittén i Sverige under Björn von Jag förutser ett fortsatt och stort behov av regelbundet samråd från regeringens sida med riksdagen, både under reflexionsgruppens arbete och under själva regeringskonferensen. EU-nämnden kommer självfallet att vara den viktigaste kontakten mellan regeringen och riksdagen. I EU-nämnden kommer regeringen före och under regeringskonferensen att stämma av positioner och diskutera de svenska linjerna. Gunnar Lund kommer löpande att informera nämnden om arbetet i reflexionsgruppen. I vissa frågor blir det aktuellt att regeringen samråder också med utrikesnämnden. Efter hand som arbetet fortskrider kommer säkert också sakutskotten vara intresserade av att delta i diskussionerna och kopplas in inför den senare processen, då riksdagen för sin del skall fatta beslut om resultatet av konferensen. Med anledning av den diskussion om vetofrågor som har varit i pressen och på annat håll de senaste dagarna vill jag passa på att understryka att förhandlingspositioner ännu inte lagts fram vare sig av Sverige eller av något annat land, såvitt jag vet. Vi avser att komma tillbaka till EU-nämnden i riksdagen för samråd om svenska förhandlingspositioner i höst, när det blir aktuellt. Det är en tidtabell som ligger väl i linje med hur andra länder hanterar denna förhandling. Jag redovisade för EU-nämnden i tisdags att vi före midsommar och inför toppmötet i Cannes kommer att göra en mer allmän redovisning av vad regeringen har för syn på de frågor som kan komma att tas upp redan på det toppmötet. Tisdagens EU-nämndsmöte var inte avsett som ett samråd om positioner mellan regeringen och riksdagen. Det gjorde jag också helt klart vid det tillfället. Positionerna kommer att behandlas i höst - såväl frågan om vetorätt som andra frågor. Med tanke på den debatt som har varit måste jag säga att regeringens ledamöter självfallet måste kunna delta i den allmänna debatt som pågår i olika tal och artiklar. Man kan inte belägga regeringens ledamöter med munkavle i diskussioner av denna art - särskilt inte som vi alla önskar en öppen debatt. Då är det också viktigt att regeringens ledamöter deltar. Regeringen kommer att lämna information när det gäller de frågor jag har talat om nu också här i kammaren, givetvis. Det gäller utvecklingen av regeringskonferensen såväl under reflexionsgruppens arbetstid under hösten som senare under 1996. I den frågan avser jag att återkomma mera i detalj vid nästa veckas interpellationsdebatt, som skall hållas om just dessa frågor. Herr talman! Jag har också uppmanats att vid detta tillfälle svara på en fråga som jag har fått från Elisabeth Fleetwood har frågat mig om vilka åtgärder som jag avser att vidta för att under en övergångstid bereda tjänstgöring inom EU för högt kvalificerade tolkar som har pensionerats under senare år. Jag vill betona att det svenska språkets ställning i EU är av stor principiell betydelse. Den är även väsentlig för våra fortsatta strävanden efter större öppenhet och demokratisk förankring av EU Regeringen fäster alltså stor vikt vid att tolkning från och till det svenska språket skall fungera på ett fullgott sätt inom EU:s institutioner. Jag har här i kammaren den 15 maj som svar på en interpellation noggrant redogjort för regeringens åtgärder när det gäller att värna det svenska språkets ställning i EU. Det är naturligt att införandet av ett nytt EU-språk inledningsvis medför vissa praktiska problem. Det gäller inte minst själva rekryteringen av tolkar, budgetära restriktioner och brist på lokalutrymme. Vi bör vara fullt medvetna om att det kommer att ta viss tid innan det svenska språkets ställning blir lika stark som de inom EU sedan länge etablerade språkens ställning. Det finns dock skäl att aktivt verka för att den tidsperioden skall bli så kort som möjligt. Vår erfarenhet av de första månadernas EU medlemskap har visat att tolkningen varit långtifrån tillfredsställande. Från svensk sida har dessa brister kraftfullt påtalats i en rad sammanhang. Vår EU-representation i Bryssel har rapporterat att vissa framsteg har skett när det gäller tolkningen under den senaste tiden i både omfattning och kvalitet. Men det återstår mycket att göra innan vi kan slå oss till ro. Regeringen kommer därför att aktivt följa den fortsatta utvecklingen för att hävda det svenska språkets ställning i EU-samarbetet. Det är viktigt för ett nytt medlemsland att EU:s institutioner snabbt bygger upp en erforderlig kapacitet av högt kvalificerade tolkar. EU har valt att i inledningsskedet rekrytera svenska tolkar med stöd av tillfälliga arrangemang - anställning på s.k. frilansbas - för att påskynda rekryteringen och leva upp till sina förpliktelser. Vi kan notera att det inom Europaparlamentet för närvarande finns nio sådana temporärt anställda tolkar för det svenska språket. Fullt utbyggd skall tolkkapaciteten omfatta 20 personer. Tolktjänsterna förser rådet, kommissionen, den ekonomiska och sociala kommittén, regionkommittén och Europeiska investeringsbanken med tolkar. Det finns för närvarande en fast anställd tolk, elva frilanstolkar som utför tolkning till svenska, och ytterligare fyra tolkar är under utbildning. Läget är något bättre för tolkningen från svenska. Det råder ofta en hård konkurrens om de mest kvalificerade tolkarna mellan EU:s institutioner. Med hänsyn till det prekära läget för tolkning till svenska språket har EU nyligen bedrivit rekryteringskampanjer i de svenska universitetsstäderna för att locka blivande tolkar till Bryssel. Ett samarbete med Tolk och översättarinstitutet vid Stockholms universitet har också inletts. Det bör noteras att även sådana personer som önskar tillfälliga uppdrag som tolk på frilansbasis måste genomgå ett särskilt antagningsprov. EU:s institutioner har förklarat att det inte föreligger något formellt hinder för den som har uppnått pensionsåldern att söka ett sådant tidsbegränsat uppdrag. Varje sökande kommer att bedömas på grundval av sina meriter. De som bedöms ha de högsta kvalifikationer och de bästa förutsättningarna kommer att erbjudas anställning. Det ger följaktligen pensionerade tolkar som besitter de erforderliga kvalifikationerna möjlighet att erhålla uppdrag under viss tid. En person som har antagits till en temporär tolktjänst får inte automatiskt en fast tjänst, utan han eller hon måste genomgå ett antagningsprov till ordinarie tolktjänst. Den som har uppnått pensionsåldern är enligt föreskrifterna för EU:s personalpolitik inte behörig att söka fasta tjänster, däremot tillfälliga tjänster. Herr talman! Avslutningsvis är jag övertygad om att högt kvalificerade svenska tolkar, även om de skulle vara pensionerade, bör ha goda möjligheter att göra sig gällande för tolktjänster på det svenska språket.

Herr talman!

Häromdagen lär det i en Ekosändning i Sveriges Radio ha framkommit en uppgift enligt vilken regeringen egentligen inte hade avsikten att inför regeringskonferensen 1996 driva frågan om offentlighet och insyn så att den kommer upp på agendan. Min fråga till Mats Hellström är: Finns det någon sanning i påståendet att regeringen inte driver detta att frågan om offentlighet och insyn skall komma upp på regeringskonferensen 1996?
Herr talman! Jag kan definitivt dementera den uppgift som Henrik S Järrel talade om. Den är fullständigt felaktig och befängd, skulle jag vilja säga. Det är tvärtom så att vi redan nu före regeringskonferensen har slutit oss till det danska initiativet för öppenhet som har förts fram under våren. Det har ju inte med regeringskonferensen att göra. Vi har lagt ett särskilt svenskt tilläggsförslag där också. Det har handlat om att öppna fler rådsdebatter och att offentliggöra omröstningsresultat. Det svenska bidraget var att det sista rådsutkastet före beslut också skall offentliggöras. I den frågan hade vi delvisa framgångar i måndags. Men varken Sverige eller Danmark är nöjda med den behandling som frågan hittills fått i ministerrådet. Det är vad som har gjorts under det löpande arbetet. Sedan avser vi självfallet att vidareutveckla detta inför regeringskonferensen. Den uppgift som citerades är ännu konstigare eftersom justitieministern, som just debatterat en annan fråga här, nu förbereder en konferens kring öppenhetsfrågorna till hösten. Den skall vara en förberedelse för att få en ordentlig input inför regeringskonferensen och ställningstagandena där. Justitieministern har också tidigare under maj kallat till medborgarsamtal om just öppenheten för att förbereda mer systematiska svenska inslag inför regeringskonferensen om öppenhet och tillgänglighet - transparens som det heter på det här konstiga språket. Jag kan definitivt säga att såväl justitieministern som vi andra i regeringen arbetar mycket systematiskt för att få upp den här frågan på regeringskonferensen.

Herr talman! Jag har i dag anmält utrikesminister Utrikeshandelsministern säger här i dag att det var ett diskussionsinlägg. Men nog är ett diskussionsinlägg av Sveriges utrikesminister inför internationella politiker och dessutom, enligt hennes egen utsago, med ord vägda på guldvåg inte vilket diskussionsinlägg som helst. Om de ord som utrikesministern använde var vägda på guldvåg - och utrikeshandelsministern har enligt en tidningsnotis i går sagt att han inte riktigt känner till de exakta formuleringarna i utrikesministerns uttalande - inställer sig frågan: Vem är det som har vägt? Är det utrikesministern ensam? Det är i alla fall inte EU-nämnden som träffade utrikesministern och pratade med henne innan hon åkte ner till Bryssel. Anser utrikeshandelsministern att detta är ett uttalande som innebär en ny svensk position, nämligen att vi skall kunna ge upp en del av vår nationella suveränitet? Detta är av en sådan natur att det faktiskt borde diskuteras i riksdagens EU-nämnd eller t.o.m. i utrikesnämnden. Jag skulle vilja ha svar på dessa frågor av utrikeshandelsministern.
Herr talman! Jag sade nyss och jag sade i EU nämnden i tisdags att frågor om svenska positioner över huvud taget inte kommer att diskuteras i den svenska regeringen och med riksdagen förrän i höst. Det är alltså ingen förändring av någon position. Vi kommer att hantera positioner inför regeringskonferensen 1996 på samma sätt som de andra medlemsländerna, som jag just uttryckte. Vi kommer att förbereda oss noga under reflexionsgruppens arbetstid. När tiden är lämplig och när vi finner det befogat kommer vi att gå fram med positioner efter att ha samrått med riksdagens EU Det sade jag i tisdags. Det var flera frågor som kom upp då, bl.a. från Birger Schlaug som ville ha regeringens positioner. Jag klargjorde då att det här är en fråga för hösten, och det gjorde jag nu också. Jag tror att det skulle vara litet konstigt om vi skulle gå ut med positioner så här tidigt. Det måste ju vara någon mening med det förberedelsearbete som nu skall göras i reflexionsgruppen. Jag har just informerat om en förberedelsegrupp som skall börja arbeta i morgon. Att regeringen då skulle föregripa detta genom att ändra i positioner är naturligtvis en orimlighet. När det gäller utrikesministerns tal är jag fullständigt övertygad om att om hon hade ansett att hon därmed ändrade Sveriges politik eller inriktning hade hon självfallet redovisat det för EU-nämnden när hon besökte den i förra veckan. Jag har inte sagt det som Kenneth Kvist citerade. Däremot har jag sagt att jag anser att detta är en fjäder som har blivit en anka eller höna, vilket det nu kan vara. Det är utan tvekan så att det redan i dag inom ramen för den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken finns möjligheter till en viss majoritetsröstning - och det vet säkert Kenneth Kvist också. Detta är alltså ingenting nytt. Sådana möjligheter finns i dag. Den diskussion som Lena Hjelm-Wallén har fört där hon understryker vikten av att vi icke skall ge upp vetot när det gäller nationellt viktiga säkerhetsfrågor är sannerligen något annat än den bild som Kenneth Kvist vill ge av den debatten.
Herr talman! I går riktades anmärkning mot ett annat statsråd på grund av vissa slarviga internationella uttalanden. Det finns nog anledning att granska detta utifrån samma måttstock. Jag menar att Mats Hellström inte skall rida på detta att det inte är en formell position. Det är dock en helt ny ståndpunkt som är helt annorlunda än den som Sverige tidigare har intagit till den nationella bestämmanderätten, bl.a. inför folkomröstningen om Jag vill fråga: Kommer regeringen att komma med nya överraskande och mot tidigare intagna ståndpunkter stridande svenska ställningstaganden under inledningen av reflexionsgruppens arbete?
Herr talman! Nej, inte förrän vi har slutat att slå vår farmor. Det är en fullständigt orimlig uppläggning som Kenneth Kvist har av detta. Det handlar inte om att ändra uppfattningar som vi tidigare skulle ha intagit och låst fast som positioner. Det vet Kenneth Kvist. fr.o.m. Maastrichtfördragets tillkomst finns det majoritetsröstning i vissa begränsade frågor inom ramen för den andra pelaren. Det vore väl ytterligt egendomligt om inte utrikesministern skulle kunna föra en diskussion om den här typen av frågor på det sätt som hon har gjort i sitt tal tidigare i veckan. Det vore tvärtom mycket märkligt om vi å ena sidan är överens om att vi skall ha en öppen debatt inför regeringskonferensen och å andra sidan säger att regeringens företrädare icke får delta i denna debatt. Var blir då öppenheten av?
Herr talman! Det finns ungefär 20 miljoner arbetslösa inom EU-området, och vi bidrar själva med en ganska betydande andel. Det gläder mig att kunna konstatera att på statssekreterare Westendorps dagordning inför reflektionsgruppen finns också denna fråga om arbetslösheten med, eftersom det tidigare har sagts att man inte skulle kunna göra så. Man kunde inte angripa sakfrågor, utan man var tvungen att diskutera i rent institutionella termer. Hellström i dag ser funktionella hinder i EU för att ge sig på arbetslöshetsfrågor. Jag skulle också samtidigt få en kommentar till det som statsrådet Hellström bitvis har varit inne på, nämligen hur de svenska positionerna läggs fast. Vad jag ser för mig är att vi också behöver en kammardebatt i lämplig form, t.ex. sent under hösten. Det är inte jag som planerar kammarens arbete, man jag tror att det vore viktigt att vi icke blott för de viktiga debatterna i EU-nämnden utan också för dem här i kammaren i lämplig form.
Herr talman! När det gäller frågor om sysselsättningen tror i varje fall jag att det finns om inte hinder så åtminstone ofullständigheter i EU systemet som gör att man borde se över den frågan inför regeringskonferensen i samband med att man diskuterar fördragsförändringar. Jag tänker särskilt på den ekonomiska och monetära unionen. Där har man som vi alla känner till preciserat finansiella kriterier, konvergensprogram och annat. Man har också preciserat formerna för penningpolitiken. Det monetära institut som nu finns skall enligt planeringen bli en central bank, osv. I Maastrichtavtalet angavs också hög sysselsättning som ett mål och som en del av den ekonomiska och monetära unionen. Men den delen är icke preciserad. Det är en av svagheterna som vi har påtalat i olika sammanhang. Olika debattinlägg kan där vara intressanta. Jag tänker t.ex. på det förslag som Allan Larsson och den danske miljöministern Svend Auken nyligen har lagt fram, som bl.a. handlar om en sorts sysselsättningsunion som skulle kunna stödja den ekonomiska och monetära unionen och vice versa. Det kan vara den typen av frågor som det vore mycket intressant att lägga fram till debatt inför fördragsförändringar. Det skulle stärka möjligheten att just genom europeiskt samarbete hjälpa till så att arbetslösheten skulle kunna minska. När det sedan gäller frågan om regeringens samråd med riksdagen för att fastlägga positioner utgår jag från att det blir en process som kommer, som jag tidigare sade, att bli ett stort arbete för oss under hösten när regeringen går till EU-nämnden med positioner. Detta arbete kan mycket väl komma att pågå in i år 1996. Det är fullt tänkbart att man i en rad frågor inte kommer att lägga fram positioner förrän kanske långt fram i denna förhandling. Därutöver har jag utgått ifrån, som jag sade i min inledning, att det också blir debatter här i riksdagen. Det är som sagt inte regeringen som bestämmer hur det går till. Men jag utgår ifrån och hoppas att det blir debatter också här i kammaren.
Herr talman! Jag har med intresse lyssnat på statsrådets genomgång av de intressanta frågorna inför nästa års regeringskonferens. Jag har också lyssnat till diskussionen med Kenneth Kvist. Till skillnad från Kenneth Kvist tycker jag att den sakliga positionen som utrikesministern intog i Bryssel häromdagen är en bra position. Det är en position som går åt det håll som vi i Folkpartiet liberalerna eftersträvar. Där upphör kanske enigheten mellan mig och statsrådet vad gäller just debatten med Såvitt jag förstår är den position som statsrådet intar i den här diskussionen följande. För det första har utrikesministern inte sagt något nytt. För det andra måste hon fritt få delta i debatten som vilken annan svensk som helst. Är det verkligen statsrådets seriösa uppfattning?
Herr talman! Ja, det är det naturligtvis. Ju närmare vi kommer regeringskonferensen, desto viktigare är det att vi som regeringsledamöter också kommenterar den typ av frågor som är föremål för förhandling. Det är det som Lena Hjelm-Wallén har gjort. Hon har i det sammanhanget också slagit fast vissa grundbultar. Jag tycker att det är bra att det sker.
Herr talman! Det svaret oroar mig. Låt mig citera de rader i talet i Bryssel som vi diskuterar. Jag har tagit det direkt från det vi har fått från Utrikesdepartementet. Jag läser upp det på det språk som vi har fått det på. Utrikesministern säger i Bryssel: " - on issues wich are not of a vital national security nature, we have to consider modifications to the consensus principle." Är det inte en ny ståndpunkt?
Herr talman! Det finns, som jag tidigare sade, redan i Maastrichtfördraget förutsett majoritetsröstningsmöjligheter inom just den utrikesoch säkerhetspolitik som det tal som Bo Könberg just läste ur handlar om. Att man diskuterar omfattningen av detta är väl ganska rimligt.
Herr talman! Jag tycker att detta blir alltmer osannolikt. Nu hörde vi Könberg säga att vi går åt rätt håll. Det innebär att det är en förändring. Det som sker är ju fullständigt sanslöst! Hur skall omvärlden veta när utrikesministern talar som egen person, i egenskap utrikesminister eller i egenskap av socialdemokrat? Någon jäkla ordning måste det väl vara även på statsråd i det här landet! Dessutom måste man ha mycket klart för sig att det är en flyttning av position när det gäller vetorätten. Jag skulle vilja fråga Mats Hellström i vilken roll man skall tolka det när utrikesministern och när Mats Hellström i fortsättning talar. Är det som sägs i egen sak, är det för regeringen eller är det för Sverige? Innan folkomröstningen sade Mats Hellström och andra socialdemokrater som i dag sitter i regeringen att vetorätten var mer eller mindre helig. Man talade om dubbla veton. Vetorätten var den livlina som Sverige skulle hålla sig i. Mats Hellström sade tidigare att detta är en fjäder som i debatten i medierna har blivit en höna. I själva verket är det en livlina som har blivit ett mycket sprött snöre efter inlägget från utrikesministern i går. Var står regeringen i själva verket? När skall man tolka utrikesministern som utrikesminister för Sverige och inte som egen person?
Herr talman! Om Birger Schlaug vill föra en seriös debatt skall han också citera korrekt. Det citat han hade av mig stämde inte ett smack, uppriktigt sagt, dvs. att vetorätten är mer eller mindre helig. Jag har sagt att vetorätten är mycket viktig för oss när det gäller nationella säkerhetsintressen. Det anser jag definitivt, och det anser också utrikesministern, och det anser den svenska regeringen. Det anser, skulle jag föreställa mig, större delen av riksdagen. Hur detta skall omsättas i praktiken, när regelverket skall diskuteras i svenska positioner - det har jag sagt till Birger Schlaug ett antal gånger tidigare, och det borde Birger Schlaug vid det här laget känna till - kommer regeringen liksom andra regeringar att gå fram med som positioner i en förhandling. Vi kommer att göra det i Sverige efter samråd med den EU-nämnd som Birger Schlaug sitter i. Detta har jag gjort klart mycket tydligt för Birger Jag tycker att det är litet beklagligt att han så litet vill föra en debatt i själva sakfrågan. Det är en debatt om debatten som han uppenbarligen önskar. Det som vi syftade till när den parlamentariska kommitté som Björn von Sydow leder startade var att ge bättre möjligheter att diskutera själva sakfrågorna. Låt oss göra det i stället för att föra en debatt om debatten. Det som Lena Hjelm-Wallén har uttryckt är självklart något som regeringen har som uppläggning. Det har det varit hela tiden. De vitala nationella säkerhetsintressena är de områden där Sverige kommer att värna om ett veto.
Herr talman! Det är intressant att höra att vetorätten i dag inte är detsamma för socialdemokraterna och regeringen som det var före folkomröstningen. Sedan vill jag ha svar på min fråga. Hur skall man veta när utrikesministrar och statsråd talar som egen person, som representanter för den socialdemokratiska regeringen eller som representanter för Sverige? Hur skall omvärlden kunna skilja på det?
Herr talman! Det kan omvärlden skilja på utomordentligt väl. När det gäller förhandlingspositioner vet omvärlden vid det här laget lika väl som den svenska riksdagen att inget land lägger fram förhandlingspositioner före regeringskonferensen. De uttalanden som har gjorts av t.ex. herr Schäuble i Tyskland eller av utrikesminister Kinkel och andra i den tyska debatten tror jag ingen som följer debatten har uppfattat som tyska positioner utan som viktiga debattinlägg. Det är viktigt att regeringsledamöter deltar i den debatten. Det vore konstigt om man skulle lägga munkavle på just oss.

Herr talman! Ja, jag delar den uppfattningen. Jag vill som svar till Göran Lennmarker säga att också statsministern förvisso har deltagit mycket aktivt i denna debatt. För min del bedömer jag det så i sakfrågan, den otäcka sakfrågan, att för att förhindra ett andra Jugoslavien - eller ett andra Sarajevo, som Göran Lennmarker sade - är det viktigt att EU bygger upp instrument för att kunna påverka utvecklingen. Jag tror inte att beslutsformerna är avgörande. Jag har tidigare sagt att det misslyckande som EU har haft, som NATO har haft och som FN har haft i det forna Jugoslavien inte i första hand har berott på beslutsformerna. Det är min egen uppfattning i den frågan. Däremot behövs det bättre instrument, och jag tror att det är en fråga som kommer att diskuteras ganska utförligt.

Herr talman! Jag tror att det kommer att visa sig av den information som regeringen kommer att lämna om en stund om Bosnien och det mycket otäcka och farliga läget där, att den svenska regeringen förvisso tillhör dem som i praktiken arbetar utomordentligt aktivt i den konfliktlösningssituation som råder, som är en mycket farlig situation. Regeringen arbetar både resursmässigt och politiskt väldigt aktivt för att förhindra den försämring som vi nu befarar när det gäller utvecklingen i Bosnien, som det alltså kommer att informeras om i nästa debattinslag här i kammaren.
Herr talman! Eftersom Helena Nilsson inte kunde stanna i kammaren bad hon mig delta i debatten om vetorätten, som utrikesministern har åstadkommit. Jag anser att den debatt som hittills har förts av Kenneth Lennmarker till fullo har belyst att det här finns oklarhet, att EU-nämnden inte har varit inkopplad och att en viss glidning åtminstone kan misstänkas i Sveriges åsikter. När utrikesministern framför en åsikt utomlands kommer den naturligtvis att läggas fast som Sveriges åsikt. Jag vill ta tillfället i akt att ta upp en annan fråga. Riksdagen beslutade före jul att sakutskotten skulle kopplas in på ett tidigt stadium för att t.ex. genom yttranden till EU-nämnden göra ledamöterna där mera sakkunniga i de olika frågorna, så att de därmed kan vara med och öppna debatten på ett bredare plan. Nu säger statsrådet att fackutskotten efter hand kommer att kunna kopplas in i frågan. Men är det inte en omvänd ordning? Riksdagen har beslutat - åtminstone när det gäller lagstiftning, men det borde kunna spilla över till detta, i fråga om viktiga positioner för Sverige - att fackutskotten skall kopplas in för sin sakkunskap, och inte enbart EU-nämnden.
Herr talman! Självfallet bör fackutskotten kopplas in tidigt i processen, Birgitta Hambraeus. Det gäller ju alla de frågor som väcks inom EU. Uppläggningen för nya frågor bör vara den, att om det t.ex. kommer ett nytt reforminitiativ i EU skall fackutskotten och fackstatsrådet tidigt föra en dialog. Sedan kanske det går många år innan detta värker fram till beslut, med debatter i Coreper och ett slutligt ställningstagande i ministerrådet. EU-nämnden är då det organ som ger regeringen en åsikt. Men där skall det också göras en avstämning mellan EU-nämnden och fackutskotten. Fackutskotten kan mycket väl gå in tidigt. Vi är självfallet helt öppna att ställa upp när fackutskotten så önskar; detta sker också på fackutskottens initiativ. Jag talade om någonting annat, nämligen att jag utgår från att fackutskotten också blir indragna på ett betydligt mer kraftfullt sätt när regeringskonferensen efter hand har startat och inför de ställningstaganden som slutligen skall göras i denna riksdag. Det är ju denna riksdag som kommer att ratificera eller förkasta de förslag som kommer från regeringskonferensen. Det var det jag avsåg. Men givetvis är fackutskotten välkomna också i det tidigare skedet. Det finns det ju en ordning för mellan EU-nämnden och fackutskotten.
Herr talman! Det är uppenbart att det inte finns olika åsikter här. Men det kan vara en praktisk fråga. Fackutskotten kan inte på samma sätt som regeringen hålla sig underrättade om vilka frågor som är brännbara. Riksdagens beslut i höstas innebar faktiskt att regeringen måste komma till riksdagen med de frågor som fackutskotten på ett tidigt stadium skall kunna ha åsikter om. Får jag tolka statsrådet så att regeringen kommer att känna ett ansvar för att informera också fackutskotten i den här frågan?
Herr talman! Jag kan göra det tillägget att det också gäller samrådet mellan EU-nämnden och fackutskotten. Vi har gått igenom det ganska ordentligt, för att inte ha sammanhanget oklart när man står inför ett ställningstagande, att det är till EU nämnden som regeringen går. Om EU-nämnden då vill koppla in fackutskotten är det en riksdagsfråga hur detta sker. Men det skall självfallet vara en ambition från regeringens sida att tidigt informera fackutskotten i sakfrågor. Det är viktigt att så sker.
Herr talman! Jag tycker att statsrådet Hellström skall läsa på ordentligt i de senaste årens betänkanden från konstitutionsutskottet, som handlar just om när, hur och var ett statsråd kan uttala sig. Där framgår med all önskvärd tydlighet att ett statsråd som uttalar sig i officiella sammanhang uttalar sig som representant inom sitt ämnesområde, som representant för Sveriges regering och som statsråd, inte som privatperson. Jag tror att vi kan få det bekräftat också från de socialdemokratiska ledamöterna i konstitutionsutskottet. Jag har en fråga. Före folkomröstningen om EU sade Socialdemokraterna väldigt tydligt: Vi har dubbla veto i utrikespolitiken. Nu säger Mats Hellström: Vi har redan majoritetsbeslut inom EU när det gäller utrikespolitiken, och därför kan vi lika gärna ta ytterligare något steg åt det hållet. Anser Mats Hellström att Socialdemokraterna i folkomröstningen om EU fick mandat från svenska folket för att lämna ifrån sig vetorätten?
Herr talman! Nej, det anser jag naturligtvis inte. Det har inte heller skett. Om man hade lyssnat noga borde man ha uppfattat det i det som har sagts i den här debatten. Man kan också uppfatta det genom att läsa Lena Hjelm-Walléns tal. När det gäller påpekandet, som förvisso inte är nytt, att det inom ramen för utrikes och säkerhetspolitiken från första början finns vissa möjligheter till majoritetsröstningar om genomförandet av aktioner, är det förvisso ingenting som sägs just efter folkomröstningen. Det sades från vår sida direkt efter Maastrichtfördragets ikraftträdande. Det är ett konstaterande, ingenting annat. Om utrikesministern hade gjort en ändring i svensk politik, hade utrikesministern naturligtvis redovisat det i EU-nämnden. Vad utrikesministern talade om var att när de gäller de nationella svenska säkerhetsintressena är vetorätten orubbad. Det är svaret på Peter Erikssons fråga. Dessutom har jag inte använt ordet privatperson. Det är uppenbarligen typiskt för debattörerna från Miljöpartiet att citera fel. Jag har sagt att en regeringsledamot i egenskap av regeringsledamot måste kunna delta i en allmän debatt. Det är någonting annat.
Herr talman! Tidigare sade Mats Hellström att Lena Hjelm-Wallén deltog i debatten som privatperson. Nu går han ifrån det. Nu har faktiskt snärjt in sig på ett sätt som gör det fullständigt hopplöst för honom. Han ställer inte längre upp på att det handlar om en begränsning av vetorätten. Han anser inte längre att det var i egenskap av privatperson och inte heller som statsråd. Det finns inte längre någon som helst konsekvens i hans resonemang.
Herr talman! Frågan är väl snarast vad frågeställaren avser med sin fråga. Jag har sagt att det vore orimligt om inte regeringsledamöter av alla politiska företrädare skulle kunna delta i debatten om utformningen av den framtida regeringskonferensen. Jag har sagt att detta sker utomlands, och det är naturligt att det sker i Sverige också. Jag har sagt att man på den punkten inte bör missförstå i vilken egenskap man uttalar sig, om man uttalar sig som regeringsledamot eller om man för fram svensk förhandlingsposition. Detta missförstås inte utomlands. Andra regeringar gör precis som vi gör i - jag vet inte hur många gånger jag måste säga det - efter samråd med riksdagens EU-nämnd. Detta samråd kommer att inledas i höst. Där gör vi som andra regeringar.
Herr talman! Jag har en kommentar till vetorättsdebatten. Den blir alltmer pinsam ju fler statsråd som uttalar sig. Men federalisterna gläds och har på ett väldigt tydligt sätt tolkat vad Lena Hjelm Wallén har sagt. Jag tycker att Mats Hellström snärjer in sig i en omöjlig debattsituation. Han säger att vi måste ha en öppen debatt där statsråd måste få delta, samtidigt som han hävdar att det inte är någon ny ståndpunkt det handlar om. Om det hade varit på ett internt socialdemokratiskt möte på Folkets hus i Flen som Wallén hade sagt detta, hade det varit en annan sak. Men nu var det på ett betydligt större möte i Bryssel som det sades. Jag vill ge socialdemokratiska statsråd ett råd: Släpp upp era försöksballonger med litet större omdöme i fortsättningen. Sedan vill jag ta upp en annan debatt som är mera positiv. Mats Hellström citerade den spanske ordföranden i reflektionsgruppen och sade att denne hade betonat vikten av att få med folket i den debatt som kommer att inledas inför regeringskonferensen. Jag tycker att det är sympatiskt. Jag har noterat att även Mats Hellström sagt att det är viktigt att hela svenska folket blir delaktigt i debatten inför regeringskonferensen, så att det inte blir ytterligare en spricka mellan etablissemanget och människorna ute i landet. den har ju vuxit i kraft betydligt efter folkomröstningen i takt med att människorna inser att inte många av de löften som gavs från ja-sidan har uppfyllts - ges rimliga resurser och möjligheter att komma till tals? Det får inte igen bli en debatt där de stora partierna och EU 96-kommittén, som i och för sig är bra, är helt dominerande. Även de fria opinionsgrupperna och organisationerna, studieförbunden m.m. bör få vara med på ett rimligt sätt.
Herr talman! De viktigaste fora för att föra ut en debatt som både skall vara lättillgänglig och begripligare än delvis den debatt som förts här och ge allmänheten möjlighet att ge reaktion tillbaka är å ena sidan den parlamentariska kommitté som Sven Bergström nämnde, Sydowska kommittén, och å andra sidan EU-valet i september. I bägge dessa fall är det riksdagen som beslutar om fördelningen av resurserna.
Herr talman! Jag tycker inte att det räcker med ord, utan det handlar faktiskt om att ha ekonomiska resurser för att producera trycksaker, debattskrifter osv. Även om Sydowska kommittén är bra så räcker det inte. Det är angeläget att man ställer pengar till förfogande så att också fria grupper och organisationer kan vara med i debatten på ett helt annat sätt än inför EU-omröstningen, där slagsidan i resursfördelningen var uppenbar.
Herr talman! Det är självklart viktigt att det ställs resurser till förfogande så att fria debattörer och andra kan delta i debatten. Det utrymmet anser jag finns genom de förslag som har lagts fram och de beslut som fattats av riksdagen när det gäller Sydowska kommitténs resurser och resurser inför EU-valet den
Herr talman! Först och främst vill jag säga att också jag står bakom KU-anmälan om utrikesministern. Den tolkning som utrikeshandelsministern här gett till känna är ny och räcker nog inte i KU, skulle jag tro. Ett statsråd är alltid ett statsråd när man gör officiella uttalanden i utlandet. Men jag har en annan fråga som jag skulle vilja ta upp, och det gäller tolkinsatserna, som Mats Hellström var inne på. Det har kommit till min kännedom att antingen ministerrådet eller kommissionen har köpt upp en tolkutbildning från Sverige. Jag undrar om regeringen på något sätt har varit delaktig och tagit initiativ till det och om de uppgifter som jag fått stämmer, att detta innebär att de som blir utbildade också kommer att anställas av dem som köpt utbildningen.
Herr talman! Vi har varit aktiva för att främja ökningen av tolkverksamheten. Men jag kan inte uttala mig om hur instituten kommer att förfara - detta gäller den senare frågan - för det är inte en fråga för regeringen. Beträffande den första frågan kan jag säga att varje statsråd naturligtvis uttalar sig i egenskap av statsråd. Men om ett statsråd inte skulle ha rätt att delta i en debatt om och diskutera förutsättningarna för en framtida regeringskonferens vore det fullständigt orimligt.
Herr talman! Ett statsråd kommer alltid att fungera som en representant för regeringen och göra uttalanden i regeringens namn. Diskussioner och debatter förs i interna sammanhang när man samlas för att göra en gemensam positionsbestämning. I det här fallet ställs det större krav på ett statsråd. Det har inte varit någon information i EU-nämnden, även om Mats Hellström lovade att innan regeringen går ut skall information lämnas i EU-nämnden.
Herr talman! Det har jag sagt, och det står jag för. Så kommer vi också att agera. Innan regeringen lägger fast positioner inför regeringskonferensen - det må gälla vetorätten eller andra frågor - skall vi först samråda med EU-nämnden. Precis så kommer det att gå till. Det är självklart att om utrikesministern hade ändrat i svensk politik, hade utrikesministern tagit upp det med EU-nämnden, men så har inte skett. Jag upprepar att det vore utomordentligt egendomligt om inte statsråd kunde delta i en internationell debatt och på ett konstruktivt sätt försöka föra frågan om EU:s framtid framåt. Det är bra att så sker. Det vore märkligt om just regeringsledamöter av alla politiska företrädare i det här landet icke skulle kunna delta i diskussionen om utformningen av EU:s framtid.

Herr talman! Jag har sagt i mitt svar att det är bra om man kan låta pensionärer göra detta. Jag tror heller inte att de pensionärer som är tolkar och som klarar antagningsproven på något sätt skulle blockeras. Tvärtom har vår representation så sent som för några dagar sedan undersökt med rådet, kommissionen och parlamentet, och alla intygar att det inte finns någon åldersgräns vid en temporär anställning. Däremot kan vi diskutera EU:s åldersgsränser över huvud taget, som jag tidigare har varit kritisk mot. Men det är en annan fråga. De finns när det gäller fast anställning.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

Herr talman! Självfallet bör man inte svara så. Man bör tvärtom uppmuntra och vara glad för att pensionärer som, det utgår jag från, är skickliga tolkar kan delta. Det har jag uttryckt i mitt svar. Det önskar vi, det är utmärkt om detta kan ske. Uppenbarligen delas det svenska Utrikesdepartementets inställning i det avseendet av kommissionen, parlamentet och rådet.

Herr talman! Talmannen kanske förstår att det är ganska frestande för mig att säga någonting om föregående debatt. Jag skall inte göra det. Jag bara hoppas att vi skall kunna vara överens om att ha en öppen debatt om EU-frågor och inte tvinga statsråd att endast få yttra sig i slutna rum ända fram till dess vi lägger fram en formell regeringsposition. Jag skall informera om läget i Bosnien och den fredsbevarande verksamheten där. Situationen i Bosnien-Hercegovina har under en dryg månad gradvis förvärrats och är i dagsläget allvarligare än kanske någon gång under det senaste året. Kraftig bosnienserbisk beskjutning har skett framför allt mot Sarajevo och Tuzla, medan den bosniska regeringssidan har inlett offensiver i mindre skala kring Gorazde och i centrala Bosnien. Upptrappningen har framför allt drabbat oskyldiga civila: Ett stort antal dödsoffer har skördats och stoppade leveranser av förnödenheter har lett till en försämring av det humanitära läget, som, om ingen förändring snarast sker, riskerar att bli akut. För FN-styrkorna har situationen efter hand blivit alltmer ohållbar. Kulmen nåddes förra helgen då ett stort antal FN-soldater och militärobservatörer, som en reaktion mot flyginsatser mot bosnienserbiska vapenförråd utanför Pale, togs som gisslan av bosnienserbiska styrkor. Drygt 300 man befinner sig för närvarande i gisslanliknande situationer. De två svenska militärobservatörerna finns enligt tillgängliga uppgifter fortfarande på en bosniskserbisk militärbas i Sarajevo respektive vid en radarinstallation utanför staden. Av allt att döma befinner de sig väl. Gisslantagande av FN-personal måste kraftfullt fördömas. Gisslan måste omedelbart och villkorslöst friges. Det internationella trycket, där inte minst Ryssland och den serbiske presidenten Milosevic kan spela en roll, borde leda till en insikt hos den bosniskserbiska ledningen om att den blir totalt isolerad om inte gisslan släpps. Den svenska regeringen bevakar givetvis noga situationen för de två svenskarna och är fortlöpande i kontakt med FN i frågan, såväl i New York som lokalt. Den tillspetsade situationen i Bosnien har utlöst betydande aktivitet vid en rad internationella möten. Fördömandet av bosnienserbernas agerande är enhälligt och kraftfullt. Samtidigt har det i alla dessa sammanhang noga understrukits att konflikten i Bosnien endast kan lösas med politiska medel. I detta syfte intensifierades den s.k. kontaktgruppens ansträngningar att först och främst få till stånd en uppgörelse med Serbien om ett erkännande av Bosnien-Hercegovina som en självständig stat inom internationellt erkända gränser i utbyte mot en suspendering av sanktionerna för allt utom vapen, strategiska varor och frysta tillgångar utomlands. Om en sådan uppgörelse nås och Serbiens blockad mot bosnienserberna skärps är den bosniska regeringen beredd till en ny vapenvila. Trycket ökar då också på president Milosevic att förmå bosnienserberna att acceptera kontaktgruppens fredsplan, vilken enligt svensk uppfattning måste ligga till grund för de fortsatta internationella ansträngningarna. Trots alla internationella möten den här veckan är det ännu för tidigt att uttala sig konkret om vilken det internationella samfundets respons blir på bosnienserbernas utmaningar. Den svenska regeringen ser politiska eftergifter som uteslutna. Det gäller också ett tillbakadragande av Unprofor i nuvarande läge. Vi kan konstatera att det internationellt finns en utbredd vilja att stärka Unprofors möjligheter att genomföra sitt mandat. Beredskap finns givetvis också för en urdragning, även om allt måste göras för att detta scenario inte skall bli verklighet. Under gårdagen presenterade FN:s generalsekreterare en rapport med förslag till alternativa handlingslinjer. Rapporten skall inom kort diskuteras gemensamt av alla truppbidragande länder. I rapporten prövas olika åtgärder. Där diskuteras att tillföra såväl mer trupp som tyngre beväpning i syfte att minska Unprofors sårbarhet och öka dess möjligheter att omedelbart och bestämt besvara attacker och provokationer samt att hålla förbindelsevägarna med enklaverna och med Sarajevo öppna. En annan åtgärd som kan underlätta för Unprofor att uppnå detta syfte är vissa omgrupperingar och en koncentration av styrkorna. Situationen för Nordbat är något annorlunda än för många andra Unproforbataljoner. Nordbat har redan i dag tung beväpning och bättre möjligheter att försvara sig och att uppträda bestämt. För andra förband gäller snarast att skaffa sig samma möjligheter. Vi välkomnar från svensk sida sådana förstärkningar, som redan börjat göras från brittisk och fransk sida. Men vi understryker samtidigt att alla insatser måste samordnas inom FN:s ram. Unproforinsatsens uppgift är att underlätta och stödja fredsprocessen. Pågående och planerade biståndsinsatser, bl.a. till stöd för federationen, spelar också en viktig roll för denna. En eventuell omdefiniering av Unprofors uppgifter kan givetvis komma att få direkta konsekvenser för Nordbat och kan också komma att leda till att Sverige ombeds att lämna ytterligare bidrag i form av trupp och materiel. Jag vill dock understryka att någon förändring av Unprofors mandat knappast är nödvändig för att ett mera bestämt uppträdande skall bli möjligt. Det är lätt att känna desperation över utvecklingen i f.d. Jugoslavien. Samtidigt är det viktigt att hålla fast vid de långsiktiga fredssträvandena och ett internationellt enigt uppträdande. Den regionala konflikten på Balkan har inte skapat någon hård motsättning mellan stormakterna, som i stället förmått samarbeta. Det går inte att överskatta värdet av att EU, Ryssland och USA håller ihop i relation till denna konflikt. Det går heller inte att underskatta de stora riskerna vid en allvarlig splittring i synen på hur man skall hantera situationen.

Herr talman! Först tackar jag utrikesministern för ett tydligare klarspråk även på det här området de senaste dagarna. Redovisningen är nästan lika dyster och ödesmättad som den rapport som generalsekreteraren i går lämnade till säkerhetsrådet i går. Där skissar han på fyra alternativa handlingsvägar. Status-quo-alternativet har, det inser alla, kollapsat. Det är också anledningen till att generalsekreteraren utesluter det i sin rapport, liksom han för övrigt utesluter ett tillbakadragande. Det tredje alternativet, att inskränka FN:s roll och uppgifter, skulle faktiskt innebära att FN på plats ser på medan bosnienserbernas erövringskrig slutförs. Jag finner det därför fullständigt uteslutet. Det kan egentligen bara övervägas som en väg att rädda FN:s och omvärldens ansikte inför den kollaps som har skett. Om någon form av det fjärde alternativet, att stärka FN:s uppdrag, ändå visar sig uteslutet kan jag inte se annat än att då återstår bara alternativ 1, ett tillbakadragande. Det tycker jag bör vara Sveriges budskap - kanske inte här i kammaren, men i alla fall ett underhandsbudskap - till generalsekreteraren tillsammans med en tydlig signal om en svensk beredskap för ytterligare insatser om det behövs. Ingen kan väl i dag föreställa sig konsekvenserna av de vägval som görs under de närmaste dagarna. München 1938 visar att det inte går att undvika svåra och allvarliga konsekvenser - vilket val man än gör.
Herr talman! Jag vill understryka både vad Göran Lennmarker och Lennart Rohdin säger här om hur allvarligt läget är och att alla alternativ och vägar naturligtvis inte är stängda. Det går fortfarande, menar jag, att med ett bestämdare FN-uppträdande i Bosnien nå framgångar. Men vi måste hitta vägarna till det. Jag hoppas att den här veckans debatt - det är många internationella möten där jag också själv deltagit - och nästa veckas diskussioner i New York i säkerhetsrådet kan leda till att det blir en vändpunkt, så att vi kan se en positivare utveckling och inte bara en situation som blir värre och värre.
Herr talman! Det är litet paradoxalt, men i år firar vi ju 50-årsminnet av andra världskrigets slut. Vi vet också vägen fram till dess början. Jag vill bara skicka med utrikesministern beskedet att jag uppskattar det som sägs här. Alla handlingsvägar är inte stängda. Men som jag ser detta återstår egentligen bara två verkliga handlingsalternativ. Det ena är det som utrikesministern skissar på och som åtminstone finns som en möjlighet bland generalsekreterarens fyra alternativ, nämligen ett starkare och klarare uppträdande från FN:s sida. Annars återstår bara ett tillbakadragande.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till vår reservation i socialutskottets betänkande 23. Vi tycker att det av kvalitetsskäl är angeläget att behålla det statliga huvudansvaret för rättspsykiatrin. Jag yrkar också bifall till reservation 7 i socialutskottets betänkande 25. Så över till dagens huvudämne på den sociala sidan. Det är nu ett halvår sedan vi senast hade en stor sjukvårdsdebatt här i riksdagen. Då tog vi det historiska beslutet att följa upp väljarnas vilja att sätta stopp för det pågående systemskiftet inom sjukvården - ett systemskifte som präglas av en tilltro till olika ekonomiska styrmodeller och köp-sälj-system. Från den dåvarande vänstermajoritetens sida, med stöd av Miljöpartiet, lovade vi att återkomma med ett förslag baserat på den traditionella svenska välfärdsmodellen med tonvikt på sunt förnuft men med hänsyn tagen till dagens realiteter. Nu är vi där. Förslaget ligger på bordet. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är ett acceptabelt förslag. Vi ställer oss bakom förslaget i dess huvuddrag. Däremot yrkar vi avslag på samtliga borgerliga reservationer. Jag skall senare återkomma till några av dessa reservationer och till skälen till att vi yrkar avslag på dem. Vårt positiva ställningstagande till propositionen innebär inte att vi anser att det inte finns brister. Till vissa delar är förslaget en aning fyrkantigt, t.ex. i fråga om remisstvånget eller obligatoriet att endast läkare med specialistkompetens i allmänmedicin skall vara den fasta läkarkontakten. I andra delar kan förslaget tyckas vara en aning för mjukt och snällt mot de privata vårdgivarna, t.ex. att övergångsreglerna har blivit för långa. Vidare ges de nya privatpraktikerna, som har varit etablerade endast kort tid, ett slags anställningstrygghet ända fram till pensionen, samtidigt som offentliganställd personal fortsättningsvis tvingas leva i permanent otrygghet för sina arbeten och sin framtid. Det har på sina håll också funnits förhoppningar om att vi nu med detta förslag skulle kunna lämna ett avgörande bidrag till lösningen av det verkligt stora problemet för sjukvården, nämligen att tillföra sjukvården ytterligare resurser. Tyvärr står den frågan inte på dagordningen i dagens debatt, även om den naturligtvis i grunden är avgörande för vilken sjukvård vi vill ha i dag och i framtiden. Det hjälper tyvärr inte hur fina regelsystem vi åstadkommer och hur fina lagar vi stiftar, om vi inte har resurser att leva upp till dem. För att ingen skall behöva sväva i tvivelsmål vill jag upprepa Vänsterpartiets väl kända ståndpunkt, att neddragningarna i sjukvården måste få ett slut och att vi i stället bör se på sjukvården som en framtidsbransch som bör tillföras ytterligare resurser. Vi kan alltså inte med dagens förslag erbjuda landstingen ett system som löser deras grundläggande problem. Däremot får de med den nya lagstiftningen en regelbok när det gäller att bemästra de svåraste och mest akuta problemen i en tid av knapphet på resurser. Hur utfallet blir i de enskilda landstingen kan inte riksdagens sociala utskott veta, men vi tror för vår del att landstingen nu får en möjlighet att ta ett fastare grepp om sin planering och en bättre möjlighet att se till de sämst ställdas situation och inte behöver falla undan för de starkare gruppernas högljudda rop om ökad valfrihet och andra privilegier. För att konkretisera skall jag ta några exempel på vad lagen kan innebära för ett av de landsting som farit mest illa av det borgerliga vanstyret. Jag tänker då på Stockholm läns landsting, där den borgerliga majoriteten före valet tyckte att det var viktigare att publicera dyra helsidesannonser med idolporträtt på sina främsta företrädare än att försöka ta ett grepp om ekonomin. Efter valet har Stockholms läns landstings revisorer tillsammans med den amerikanska konsultfirman Artur Andersen gjort en grundlig genomgång av vad som krävs för att få grepp om ekonomin. I sin sammanfattning, som kom nu i april, lyfte man fram följande sju åtgärder som särskilt angelägna: 1. Begränsade ersättningstak bör övervägas för samtliga arvodestyper, dvs. tak även för särskilt arvode. 2. Arvoden bör vara desamma oavsett tidpunkt för vårdgivarens etablering. 3. Vårdgivare som är anställd hos sjukvårdshuvudmannen bör vara berättigad till ersättning för privat meddelad vård endast om särskilt avtal med sjukvårdshuvudmannen om detta föreligger. 4. Sjukvårdshuvudmannen bör vara den som beslutar om samtliga patientavgifter hos alla vårdgivare, och dessa bör vara lika hos offentliga och privata vårdgivare. 5. Sjukvårdshuvudmannen bör vara den som beslutar om åldersgräns för vårdgivare som skall erhålla ersättning, dock lägst gällande åldersgräns för allmän pensionering. 6. Sjukvårdshuvudmannen bör vara den som beslutar om remissförfarande mellan vårdgivare, varvid samma regler skall gälla såväl privata som offentliga vårdgivare. 7. Lagstiftning får inte utgöra hinder för finansiären, dvs. landstinget, att genomföra den uppföljning och kontroll som erfordras för att säkerställa kongruens mellan vårdavtal/utförd vård, ersättningar, medicinsk kvalitet m.m. Samtliga dessa sju åtgärder som Stockholms läns landsting vill att vi skall genomföra är till nästan hundra procent genomförda med det förslag som vi nu skall anta här i dag eller i morgon. Vi har således gett Stockholms läns landsting och övriga landsting i Sverige ett verktyg att lösa sina problem, men genomförandet är upp till varje landsting att klara av. Den stora och svåra frågan om finansieringen återstår dock att lösa, men även här ligger ett stort ansvar och stora möjligheter hos landstingen. Huvudansvaret för nedskärningarna inom vården ligger dock i den brutala, nyliberala politik som förts i landet under de senaste tio åren - det skall också sägas från kammarens talarstol! Herr talman! Jag vill också kort kommentera ett par av reservationerna. I en reservation av moderaterna gör man sig bekymmer för att antalet ST-tjänster minskat kraftigt under senare år och skyller detta på landstingen. Vad man inte inser är att det är moderaternas egen politik med fria etableringar, husläkarlag och diverse experiment med köp-sälj-modeller som lett till denna situation. I och med att primärvårdsnämnder och distriktsnämnder totalt tappade kontrollen över sin ekonomi på grund av de fria etableringarna försvann ju möjligheten till framförhållning och planering. Ett osäkert läge uppstod, och man blev tvungen att dra ned på utbildningsinsatserna och minska antalet ST tjänster. Även detta rättar vi nu till genom att landstingen får möjlighet att planera sin ekonomi på ett helt annat sätt och får en helt annan överblick över sina behov. I en annan reservation ställs kravet på att rätten till ersättningsetablering skall skrivas in i lagen. Vi menar att detta kan lösas på vanligt sätt mellan parterna vid avtalsskrivningen. Antingen får avskrivningarna ingå i kalkylen eller också får avtalstiderna göras så långa att investeringarna betalas av på ett naturligt sätt. Vi bör inte från riksdagens sida gå in och med lagstiftning överbeskydda vissa privata entreprenörer. Ett visst risktagande måste också ingå i det privata företagandet. Eftersom jag har tid på mig skall jag också slå ett slag för reservation 7 - den gäller handikappfrågor. Vi menar att det är viktigt att satsa på den nya tekniken när det gäller hjälpmedel till handikappade. Utskottsmajoriteten hänvisar till det kommande samarbetet inom EU. Vi tror att detta är en grov felbedömning, som snarare kommer att bromsa utvecklingen på området. Sverige ligger i dag väl framme, och vi bör satsa ännu hårdare - inte förslösa resurser på att sätta oss i en massa kommittéer, som kommer att ägna all sin kraft åt ofruktbart prat.

Herr talman! Stig Sandström sade att antalet ST tjänster måste dras ned 1994 därför att ekonomin då skenade - man hade inget grepp om den. Jag kan meddela Stig Sandström att antalet redan 1993, innan ekonomin skenade, var nere i 79 tjänster - det lär alltså knappast ha varit orsaken. Stig Sandström berörde Stockholms läns landstings revisorers åtgärdspaket och skildrade det riktigt. Man kunde då tro att det bakom detta ligger att ekonomin skulle ha skenat och att man inte hade grepp om den. Man skulle kanske ha kunnat tro att detta var föranlett av att det var flera hundra nyetablerade läkare i Stockholm och att man skulle dra över med en halv miljard, som det stod i Svenska Dagbladet i höstas, eller av att antalet privata läkare hade ökat med 34 %, som det stod i Dagens Nyheter. DN lade t.o.m. till att det faktum att det gick så snett med ekonomin sannolikt berodde på att de privata läkarna dessutom fuskade. Den landstingsrapport där de här åtgärderna föreslås visar dock inte att dessa förhållanden var för handen. Den visar i stället att antalet läkare ökat - inte med flera hundra eller 34 %, som angavs, utan med 2 %. Antalet besök ökade då också med 2 %. Det kan inte vara någon större sak att kontrollera detta. Den kostnad som skulle uppgå till minst en halv miljard har nu också krympt till 150 miljoner, varav 60 miljoner i ökad sjukvård. Sedan genomförde man en taxeförändring, som naturligtvis - det var fyra års innestående taxehöjningar som justerades - medförde en kostnadsökning. Det finns alltså ingen proportion mellan vad landstingets revisorer har funnit vid sin granskning och vad de föreslår, men det är ett utmärkt exempel på ett beställningsarbete - man vill ha till stånd de här åtgärderna för att i stort sett omöjliggöra privat verksamhet.
Herr talman! Jag börjar med det som nämndes sist - Stockholms läns landsting. Det är inte lätt för oss från riksdagens sida att intervenera i deras verksamhet. Därför är det litet svårt att uttala sig om det här. Av debatten i tidningarna framgår att det är uppenbart att man har mycket svårt att få grepp om ekonomin i Stockholms läns landsting. Det tror jag gällde den förra borgerliga majoriteten, och det gäller även den nytillträdda majoriteten. Vissa debattinlägg har nästan också haft inslag av desperation. Man skriver t.ex. att det blöder i Stockholms läns landsting. Jag tror faktiskt att med den nya lag som vi skall anta i dag får man bättre verktyg för att ta ett grepp om sin situation. Vi kan inte lösa det här åt dem. Nu ligger bollen hos landstinget. Beträffande ST-tjänsterna sade Leif Carlson att det här började redan 1993. Det kan nog vara riktigt. Vi vet att landstinget under flera år har haft svåra år. Det ökade dramatiskt under 1994, och förklaringen är mycket enkel. Det var väl känt innan husläkarlagen infördes att det skulle bli vissa konsekvenser. Vilken distriktsnämnd eller primärvårdsnämnd törs satsa på utbildning om man inte vet hur många anställda som kommer att vara kvar i verksamheten och hur många som t.ex. kommer att etablera sig som fria husläkare? Det är klart att utbildningarna har avstannat. Det är en logisk följd av hela systemet.
Herr talman! Stockholms läns landsting får väl klara av sina problem. Det går dock inte att komma ifrån att i rapporten finns det inte en sådan här förblödning. Den har förvandlats till en ganska smal rännil som är rätt lätt att förstå. Dessutom har man fått mycket mera sjukvård för pengarna. Landstingen har problem med att hantera ekonomin. Men det beror inte på de privata vårdgivarna utan på landstingets oförmåga - det gäller landstinget generellt - att begränsa sin egen verksamhet. Man måste inse att om man vill att ett konkurrerande alternativ skall växa upp, vilket faktiskt var tanken med de fria etableringarna, måste också den andra verksamheten dras ner. I annat fall blir det självfallet stora kostnader. Meningen var att man skulle få valfrihet genom att det verkligen skulle finnas andra vårdnadsgivare. Då måste man självfallet rätta sig efter det. Landstingen har brustit i förmåga och vilja.
Herr talman! Jag har rapporten här, och den är mycket intressant. Jag förstår att Leif Carlson också har läst den. Jag tror inte heller att problemen i huvudsak beror på en mängd regler. Jag tror att det är som i det övriga Landstingssverige att huvudproblemen beror på att resurserna har förtvinat. Det sade jag också i mitt anförande. Det har gjorts stora indragningar från landstingen, och sjukvården har helt enkelt fått mindre resurser. Det är på dessa områden vi kan finna huvudproblemen. Jag tror att de kommer att få ett bättre verktyg genom den här lagen, och det är precis vad de vill ha också. Jag tycker att vi uppfyller det bra. Jag tror på den här lagen, och det är därför vi ställer upp bakom den. Jag tror inte på de här gamla modellerna. De ledde ingen vart.

Herr talman! Jag vill börja med att uttrycka att jag är mycket nöjd med det sätt som vi arbetat på inom utskottet för att försöka komma fram till gemensamma beslut när det gäller transplantationslagstiftningen. Tyvärr var det några punkter där jag anser att det var nödvändigt med reservationer. Som jag ser det är det mycket angeläget att vi får en bra transplantationslagstiftning, och i betänkandet finns det både hängslen och livrem på flera ställen. Men i 3 § som berör rätten att ta biologiskt material från avliden finns ett stycke som vi i Miljöpartiet å det bestämdaste reserverar oss mot. annat fall än som avses i första stycket får biologiskt material tas, om inte den avlidne har skriftligen motsatt sig ett sådant ingrepp eller uttalat sig mot det eller det av annat skäl finns anledning att anta att ingreppet skulle strida mot den avlidnes inställning." Om det här stycket införs i lagen, så godkänner riksdagen ett s.k. förmodat samtycke till donation i de fall en avliden människas åsikt inte kan fastställas och de anhöriga avstår från möjligheten att säga nej till ingreppet eller att anhöriga saknas. I Miljöpartiet anser vi att det inte får råda några som helst tvivel om huruvida en person vill donera sina organ eller inte. Om riksdagen tummar på de här begreppen finns det risk att det skapas misstankar om att det inte alltid går rätt till vid transplantationer. Och trots allt är en viss procent av befolkningen helt negativ till organdonation. Jag har sett siffran 10 %. Det går därför inte att hävda förmodat samtycke även om det visat sig att en majoritet av befolkningen är positiv till att donera organ. Tillgången på organ skall i stället säkerställas genom information samt genom kampanjer för att få de som är positiva till donation att skaffa donationskort. Inrättandet av ett register där man kan få sin inställning till organdonation registrerad kommer också att positivt påverka organtillgången. Vi anser inte att det är lagstiftarens uppgift att säkra tillgången på organ genom att utgå från antagandet om en allmän välvillig inställning till organdonation. De här frågorna tycker vi är så viktiga, och reglerna måste absolut följas. Därför har vi även förslag till en skärpning av straff för brott mot transplantationslagen. 14 § har nu följande lydelse: "Den som med uppsåt utför ingrepp på eller tar biologiskt material från en levande eller avliden människa eller använder eller tar till vara vävnad från ett aborterat foster i strid med denna lag döms till böter." Här anser vi i Miljöpartiet att fängelsestraff skall ingå i straffskalan. I betänkandets avsnitt om obduktioner vill vi också att fängelsestraff skall ingå i straffskalan. Herr talman! Jag ställer mig bakom Miljöpartiets reservationer i SoU21, och jag yrkar bifall till reservation 1. När det gäller betänkande SoU23 Vissa frågor om psykiatrisk tvångsvård yrkar vi bifall till utskottets hemställan. Betänkande SoU24 behandlar primärvård, privata rådgivare m.m. I det här betänkandet som bl.a. innebär att lagen om husläkare upphävs ställer vi oss bakom betänkandet på alla punkter utom när det gäller ersättningsetablering. Jag yrkar därför bifall till reservation 22 och delar uppfattningen att regeringen borde tagit upp frågan om ersättningsetablering i propositionen. Utan möjlighet till ersättningsetablering hotas små gruppmottagningar att helt slås ut om en delägare av någon anledning lämnar verksamheten, och det vill vi inte medverka till. I betänkande SoU25 Handikappfrågor ställer jag mig bakom reservation 10 om vårdhem. I Miljöpartiet delar vi uppfattningen att ett litet väl fungerande vårdhem kan utgöra en väl så god vårdmiljö som ett gruppboende. Jag ställer mig även bakom reservation 11 om ensamarbetandes situation. När det gäller gruppboendet anser vi att arbetsgivaren i sin planering bör eftersträva att ensamarbete i så stor utsträckning som möjligt undviks. Ett sätt att lösa detta är t.ex. att gruppboendeenheterna byggs för fler än fyra fem personer, eller att fler gruppboenden seriekopplas. Då kan ensamarbete för de anställda undvikas och de boende erbjuds större stimulans i form av fler kontakter.

Herr talman! Som så ofta i de sociala debatterna här i kammaren har vi många utomordentligt svåra frågor att behandla. Frågor som tas upp med anledning av propositionen om transplantationer och organdonationer tillhör de allra svåraste och känsligaste. De är svåra därför att de på ett alldeles särskilt sätt aktualiserar tankar omkring den egna döden. För människor som drabbas av svår sjukdom är det dock av livsavgörande betydelse att det finns människor som vill ge organ. Det är viktigt att ha med dessa perspektiv i debatten. I dessa mycket svåra och känsliga frågor är det än mer viktigt att debatten förs med ödmjukhet och stor respekt. Jag vill redan nu säga att jag är uppriktigt glad över det sätt på vilket vi har kunnat arbeta med dessa frågor i socialutskottet. Herr talman! När propositionen SoU21 om transplantationer förelades riksdagen hade vi kristdemokrater en hel del synpunkter framför allt när det gäller användningen av vävnad från aborterade foster. Att detta är en oerhört svår och känslig fråga har bekräftats av många företrädare från alla partier, tror jag. Efter ett grundligt arbete i utskottet kan vi konstatera att våra krav om skärpningar i stort tillgodosetts. Det är vi mycket glada över. Ingrid Andersson kommer, som talesperson för utskottet, att utveckla dessa synpunkter mer utförligt. Herr talman! En fråga där vi kristdemokrater inte fått gehör är frågan om en s.k. samvetsklausul för dem som inte vill delta i transplantationsverksamhet och forskning där vävnader från aborterade foster används. Vi lyfte fram denna fråga även under den föregående mandatperioden, då beträffande utbildningen. Vi anser att det måste införas en samvetsklausul för vårdpersonal i stort i vårt land. Sverige är, såvitt jag vet, det enda land i Västeuropa som inte har en lagfäst samvetsklausul för vårdpersonal. Det har således bedömts som en angelägen fråga i andra länder. Vi vill också påminna om att det i Europakonventionen stadgas att envar har rätt till samvetsfrihet. Därför anser vi att regeringen bör återkomma med förslag om en samvetsklausul. Herr talman! Jag yrkar redan nu bifall till reservation 2 i SoU21. Jag går så över till SoU25 om handikappfrågor. Jag vill där uppehålla mig vid den åldersgräns som finns när det gäller personlig assistans. Det är i och för sig bra att utskottet uttalat sig om att det är tveksamt ur principiell synpunkt med en sådan åldersgräns. Men det räcker inte med det konstaterandet. Man måste fatta beslut. Vi kristdemokrater anser att det är fel att samhället gång på gång fattar beslut som är diskriminerande mot äldre människor. Vi anser att om vi stiftar en lag om vissa rättigheter för funktionshindrade så måste rättigheten gälla alla som har behov av den. Då är det oacceptabelt att sätta en åldersgräns. En enig prioriteringsutredning har ganska nyligen slagit fast att ålder aldrig får vara enda orsaken till nedprioritering. Det borde, inte minst efter det att Prioriteringsutredningen lagt fram sitt betänkande, följts upp även i utskottet. Herr talman! Jag övergår sedan till primärvårdsbetänkandet. Regeringen anför att primärvården är basen i sjukvårdssystemet. Vi kristdemokrater delar denna syn. Den nära vården är av avgörande betydelse för människors trygghet. Distriktssköterskans roll när det gäller närhet och trygghet är ovärderlig. Vi har i vår motion tagit upp frågan om att det borde finnas områdesansvar för distrikssköterskor. Det har utskottet också varit positivt till. Det är väsentligt att lyfta fram olika personalgrupper i primärvården. Jag anser att primärvårdsdiskussionerna den senaste tiden i alltför hög grad fokuserats omkring läkarfrågan. Vi måste på ett mer kraftfullt sätt lyfta fram helheten i primärvården och då handlar det om mycket mer än läkarrollen. Herr talman! Tryggheten i en fast läkarkontakt kan knappast överskattas. Huvudargumenten till husläkarlagen var att skapa kontinuitet, tillgänglighet och möjlighet för den enskilde att själv få välja läkare. I propositionen framförs samma synsätt. Regeringen delar sålunda grundtanken i husläkarlagen. Det är positivt. I propositionen föreslås vidare vissa förändringar i syfte att stärka patientens ställning. Man anför bl.a. att om likvärdiga behandlingsalternativ finns så ligger avgörandet hos patienten. Vi kristdemokrater har alltid hävdat att det behövs mångfald i vården. I propositionen står det att det är en fördel om det i varje landsting finns alternativ till den offentliga verksamheten. Det är bra, men det som är avgörande är hur detta skall bli verklighet. Om det inte finns olika alternativ, finns det ju i realiteten inget fritt val. Det är bl.a. mot den bakgrunden som vi kristdemokrater anser att det måste finnas ersättningsetableringar. Vi anser att det är en förutsättning för att den private vårdgivaren skall våga investera. Likaså måste vi alltid ha i minnet att vård och omsorg är kommunicerande kärl. Om viss verksamhet tas bort och ett stort antal människor blir utan läkare måste oftast verksamheten byggas ut på ett annat ställe. Detta gäller generellt i vårdkedjan. Med anledning av detta vill jag yrka bifall till reservation Herr talman! Samtidigt har vi i vår motion poängterat vikten av att även privata husläkare inkluderas i primärvården. Detta var otydligt i regeringens förslag. Det har nu tydliggjorts i socialutskottets betänkande, och det är bra. Herr talman! Vi ställer oss också avvisande till regeringens förslag om att införa åldersgräns för privatpraktiserande läkare. Vi anser med bestämdhet att det skulle vara diskriminerande att sätta en sådan åldersgräns. Det vore ett nytt sätt att diskriminera. Det strider även mot införandet av en flexibel pensionsålder och medför att regeringen förordar en särlösning för denna begränsade grupp av medborgare. Möjligheten att göra ett gott arbete i vården kan inte enbart kopplas till ålder, utan måste också bedömas utifrån andra kriterier. Därför vill vi yrka bifall till reservation 15 i betänkandet. Regeringens förslag när det gäller remissförfarandet har varit föremål för en ganska livlig debatt. Det är förståeligt. Många är rädda för att vi skall komma tillbaka till den tid då människor inte själva fick välja till vem och till vilken instans man önskade gå. De senare åren har allt fler landsting utvidgat den enskildes möjligheter att till och med söka vård i annat landsting. Vi anser att detta är positivt på många sätt. Att nu riskera att remisstvånget kommer igen är ett steg tillbaka. Det inskränker den enskildes rätt. Detta kan vidare få som konsekvens att läkarbesöken blir fler, sjukdomen kan förvärras under tiden, vilket medför längre sjukskrivningar etc. Vi kristdemokrater anser att människor även fortsättningsvis är fullt kompetenta att själva avgöra var man skall söka vård. Ofta framställs det i debatten som om exempelvis sjukgymnaster inte skulle ha kompetens nog att göra de rätta bedömningarna. Jag vill då påminna om att sjukgymnasterna har en legitimation och ett eget ansvar. De har kompetens. Avslutningsvis vill jag ta upp frågan om samverkan i vårdkedjan. Där har primärvården en nyckelposition. Vi kristdemokrater anser att det är en av de frågor som nu måste prioriteras. Vi har olika aktörer, olika huvudmän. Det måste vara så. Men ett viktigt mål måste vara att samverkansformer skapas så att inte enskilda människor kommer i kläm. I den politiska debatten får man ofta intrycket att huvudmannafrågan är en huvudfråga. Det är den åtminstone inte för vårdtagarna, möjligen för det politiska etablissemanget. För den enskilde är det innehållet i vården och behandlingen, det bemötande man får och den möjlighet man har att påverka som är huvudfrågan, inte vem som är huvudman för viss verksamhet. Därför måste krafttag tas för att få ett bättre samarbete i vårdkedjan. Så några ord omkring paragraf 19 a som hade smugit sig in i regeringens proposition när det gäller att privata vårdgivare knappast ens skall behöva tala om namnen på patienterna. Jag anser det väldigt bra att utskottet kommit fram till att paragrafen skall strykas. Med det, herr talman, lämnar jag över ungefär en minut till kammaren för sommarsolen och tackar för ordet.

Herr talman! Jag kommer i mitt inlägg att koncentrera mig kring betänkandet om primärvård och privata vårdgivare. Jag har också en förhoppning om att kunna överlämna någon minut till kammaren. I stora delar av landet byggdes under 1980-talet primärvården ut i relativt snabb takt. Insikten om behoven av en kraftig förstärkning av resurserna till den öppna vården utanför sjukhus hade funnits ganska länge. Utbyggnaden försvårades dock på många håll till följd av den stora bristen på specialister i allmänmedicin. Även tillgången till sjukgymnaster var kraftigt begränsad vid den tidpunkten. Förutsättningarna för primärvården ändrades dock radikalt när riksdagen på förslag från den förra, borgerliga regeringen beslutade införa husläkarlagen. Denna läkarcentrerade och detaljreglerande lag försvårar sjukvårdshuvudmännens möjligheter att utforma primärvården på det sätt som är lämpligt och mest effektivt utifrån befolkningens behov och lokala förutsättningar. Insikten om problemen med denna lag och kritiken mot densamma växte. Våren 1994 gav riksdagen regeringen till känna att lagen om husläkare borde upphävas. Den borgerliga regeringen förmådde dock ej att framlägga en sådan avvecklingsplan före regeringsskiftet, och utskottsmajoriteten välkomnar därför att regeringens proposition nu innehåller förslag om upphävande av denna lag. Minst lika viktiga är dock förslagen om att slå fast att primärvården skall vara basen i hälso och sjukvården. Primärvården skall svara för befolkningens behov av basal medicinsk vård, omvårdnad, förebyggande verksamhet och rehabilitering. Detta skrivs nu in i hälso och sjukvårdslagen, och sjukvårdshuvudmännen kan inrikta sina krafter på att utveckla primärvårdens innehåll och kvalitet. Primärvårdens arbetssätt måste bygga på samverkan mellan de olika yrkesgrupperna för att skapa en helhetssyn. Dimensioneringen av olika yrkesgrupper kan självfallet variera beroende på olika lokala förhållanden, men sammantaget måste bemanningen vara sådan att primärvården kan leva upp till de krav som ställs. Ett oroande tecken är den minskning som under senare år skett av antalet ST-tjänster i allmänmedicin. I denna del utgår utskottet ifrån att regeringen noga följer utvecklingen och tar de initiativ som kan behövas. Det viktigaste perspektivet vid utformningen av sjukvården är patientens intresse. Som patient befinner man sig alltid i ett utsatt och känsligt läge. Att få träffa samma vårdgivare underlättar för både patienter och vårdgivare. Kognitet är säkerligen också kostnadsbesparande, och samverkan mellan sjukhus och primärvård underlättas dessutom av en fast läkarkontakt. Utskottet delar självfallet regeringens bedömning att det är riktigt och viktigt att skriva in i hälso och sjukvårdslagen att sjukvårdshuvudmannen får ansvar för att tillse att invånarna får tillgång till och kan välja en fast läkarkontakt i primärvården. En fast patient-läkar-kontakt och en primärvård som tar till vara alla yrkesgruppers kompetens bidrar till att motverka en kostnadsdrivande utveckling av en typ som vi sett i flera europeiska länder, där invånarna konsumerar 15-17 läkarbesök per individ och år. Regeringens proposition innehåller resonemang och förslag beträffande patientens inflytande över vård och behandling. Utskottet instämmer i att det är angeläget att stärka patientens ställning när det gäller möjlighet att påverka behandlingsmetod. Denna fråga är dock komplicerad, både lagtekniskt och i sak. Prioriteringsutredningen har i sitt slutbetänkande "Vårdens svåra val" diskuterat olika principer för prioriteringar inom vården och hur dessa prioriteringar kan samverka och kollidera med varandra. Kommittén om hälso och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000, har dessutom i uppgift att överväga vilka åtgärder som kan vidtas för att överbrygga det underläge som patienten ofta befinner sig i gentemot hälso och sjukvårdens personal. Utskottet anser därför att riksdagen bör avvakta HSU 2000:s ställningstagande i denna fråga. Utformningen av en lagbestämmelse om patientens inflytande bör anstå tills HSU 2000:s överväganden är kända. Möjligheterna till kontroll av totalkostnaderna inom hälso och sjukvården är av central betydelse. Sjukvårdshuvudmännen har ett planeringsansvar och måste ha möjlighet att styra tillgängliga resurser dit de bäst behövs. Att då höra Leif Carlson som representant för moderaterna säga att landstingen saknar vilja att omstrukturera sin egen verksamhet känns något förvånande. Har Leif Carlson inte uppmärksammat de mycket omfattande omstruktureringar och andra åtgärder som i dag vidtas i alla svenska landsting för att anpassa sig till den ekonomiska kostym som gäller? Dessutom tycker jag det ligger i detta uttalande en misstro mot de svenska landstingspolitikerna som jag inte vill vidkännas. I detta stycke vill jag gärna instämma i det vi hört Roland Larsson som representant för Centern uttala tidigare i denna fråga. Privata vårdgivare är en del av resurserna inom såväl primärvården som annan vård. För att effektivt kunna utnyttja resurserna krävs att landstingen i sin planering samverkar med övriga vårdgivare. Erfarenheter från samverkansorgan finns från andra länder, t.ex. Danmark, men även från svensk folktandvård och privat tandvård. Dessa erfarenheter är goda. Liknande samverkan förutsätts utvecklas inom svensk hälso och sjukvård. Utskottet delar bedömningen i propositionen att en nationell delegation bör inrättas för att under de kommande åren följa utvecklingen av vårdutbudet i respektive landsting samt alternativa driftsformer. En naturlig utveckling av inrättandet av samverkansorgan är att diskussioner påbörjas om införande av vårdavtal som grund för relationen mellan landsting och privata vårdgivare. I ett vårdavtal regleras verksamhetens innehåll, omfattning, lokalisering och ersättningsfrågor. Ett vårdavtal innebär ökade möjligheter till kostnadskontroll, men också ökade möjligheter till samsyn om vilka vårdinsatser som bör prioriteras. Behov föreligger dock fortfarande av ett statligt reglerat ersättningssystem. Propositionen innehåller flera förslag både om förutsättningarna för att erhålla ersättning och om själva taxekonstruktionerna. Sedan nuvarande taxa infördes har det skett en betydande kostnadsökning. Detta gäller både privata läkare och sjukgymnaster. Detta är speciellt kännbart i våra storstadsområden och universitetsstäder, där merparten av de privatpraktiserande läkarna och sjukgymnasterna finns. En betydande ökning har skett av de genomsnittliga arvodena till både läkare och sjukgymnaster. Även nyetableringar under den tid det rådde fri etableringsrätt har orsakat kostnadsökningar. I massmedier har förekommit uppgifter om privata läkare som under ett år erhållit upp emot 4 miljoner kronor i ersättning från försäkringskassan. Detta är självfallet ej acceptabelt i ett läge där sjukvården brottas med svåra ekonomiska problem. Utskottet instämmer därför i samtliga av regeringens förslag när det gäller taxekonstruktioner och förutsättningar för ersättning. Differentierade arvoden och patientavgifter bör tas bort för att erhålla producentneutrala förhållanden. Vi finner det dessutom rimligt att ändra på förhållandet, att vårdgivare som uppnått pensionsålder med automatik erhåller offentlig finansiering. Om behov föreligger att utnyttja vederbörandes tjänster kan det lätt ordnas genom att ett vårdavtal träffas med landstinget. För att nå kostnadskontroll bör de särskilda arvodena inordnas under de s.k. ersättningstaken. I svensk sjukvård har remissförfarandet används i begränsad utsträckning när det gällt att styra vårdsökandet. Mycket talar för att differentierade vårdavgifter, tillsammans med god rådgivning från primärvårdens företrädare, fungerar bättre för att styra vårdsökandet. Remisser har använts för att prioritera bland patienter som sökt sjukhusvård. Beträffande sjukgymnastik har det hittills rått olika förutsättningar när det gäller krav på remiss. Regeringen föreslår att samma förutsättningar skall gälla, oavsett om den drivs i offentlig eller privat regi. Utskottet instämmer i detta men vill också påpeka att ett eventuellt remissförfarande inte får leda till att vårdkedjan blir ineffektiv. Dagens och kanske än mer morgondagens patienter kommer att ha stor kunskap om var deras problem i första hand bör handläggas. I ett sådant läge leder remissförfarandet till risk för dubbla besök och därmed dålig kostnadseffektivitet. Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 24 behandlas många hälso och sjukvårdsfrågor. Med detta inlägg har jag försökt att kommentera utskottets handläggning av de flesta av dessa frågor. Men sammanfattningsvis är det ändå tre delar i detta förslag som, enligt mitt sätt att se det, är viktigast: För det första att husläkarlagen avskaffas. För det andra att primärvårdens ansvar och uppgifter liksom patientens rätt att välja en fast läkarkontakt skrivs in i hälso och sjukvårdslagen. För det tredje att ett antal preciseringar sker vad gäller landstingens relation till privata vårdgivare. Jag är glad över att en klar majoritet av partierna ställer upp på regeringens förslag i dessa avseenden. Efter att tidigare under många år själv ha varit landstingspolitiker är jag också glad över att Centerns och kds landstingspolitiker i dag får ett mycket starkare gehör för sina synpunkter hos respektive partiers företrädare här i riksdagen. Herr talman! Sverige behöver en sammanhållen hälso och sjukvård, där primärvården ges en starkare ställning i sjukvårdssystemet. Med denna proposition läggs en bra grund för att utveckla ett sådant arbete. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till socialutskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer som fogats till dessa betänkanden.

Herr talman! Jag förstår inte riktigt Conny Öhmans resonemang. Han talade om primärvårdens snabba utbyggnad. Men såvitt jag vet talade man på 70-talet om en läkare per 2 000 invånare, vilket man också gjorde på 80-talet och man gör det även i dag. Om man jämför vår primärvård med övriga Europas, finner man att vår primärvård har legat på 15 % och uppemot 20 % medan den i övriga Europa har legat på 40 %. Vi har alltså haft en dåligt utbyggd sådan. Landstingen har kännedom om detta men har inte gjort något direkt åt detta, utan prioriterat på annat sätt och inte följt statsmakterna. Det var detta revisorerna tog upp. Nu försvann läkarbristen i primärvården i stort sett i och med husläkarlagen. Då säger Conny Öhman att vi skall avskaffa den, därför att landstingen behöver kontroll. Är det fråga om kontroll som innebär att vi återgår till det gamla, dvs. när det inte fungerade och det inte fanns läkare i primärvården? Är det detta som är det eftersökta målet? Jag har mycket svårt att förstå detta resonemang. Herr talman! Det är alldeles riktigt, som jag sade, att en fast läkarkontakt är bra. Om man själv får välja en läkare, då väljer man en läkare som man har tillit till och känner sig trygg med, och då har man en fast läkarkontakt. Om jag inte känner det, har jag också rättigheten att säga ifrån. Förslaget innebär ett steg framåt. Socialdemokraterna har ju aldrig varit mycket för valfrihet eller frågan om patientens ställning, utan det har väldigt mycket handlat om myndighetsutövning. Jag är glad att man har tagit detta steg. Men det är inte tillräckligt. Man behöver gå längre och verkligen se till att patienten kan välja att ha säkerhet. Det är också riktigt, som Conny Öhman säger, att arvodena har ökat. Men man gjorde ju en taxejustering, därför att taxorna under fyra år hade varit oförändrade. Genomsnittsarvodena har ökat från 321 kr till 401 kr, men det var också var avsikten eftersom de hade varit oförändrade. Kanske nivån var något felaktig. Det är möjligt att man skall justera den, men det väsentliga är ju att det resulterar i sjukvård. Tror man att det skulle vara gratis, om de 4,2 miljoner besök som görs i öppenvård på den privata sidan skulle föras över till landstingen? Skall man låta köerna växa eller anser man att dessa besök inte var nödvändiga? Om landstingen skall ta över 4,2 miljoner besök, så kommer det ju att kosta för landstingen.